Herr talman! Justitieutskottet har i detta betänkande tagit upp riksdagens revisorers granskning av statens kostnader för driften av häktena. Jag konstaterar inledningsvis att utskottet funnit revisorernas granskning vara en från ekonomiska synpunkter värdefull genomgång av kriminalvårdens kostnader på området. Det är också tillfredsställande att utskottet har låtit behandla frågan i ett särskilt betänkande. Vid sin bedömning av revisorernas förslag till åtgärder har utskottet funnit att revisorernas påpekanden under granskningen — främst är det väl här fråga 59 om uttalanden i en granskningsrapport som remitterats till olika myndigheter för yttranden — redan nu initierats från kriminalvårdens sida på det sätt som revisorerna har föreslagit. Vi revisorer är vana att så sker och ser det som ett indirekt utflöde av vår verksamhet. Men detta får inte hindra oss från att ändå lägga fram förslag eller riksdagen från att göra uttalanden om lämpligheten av att olika åtgärder vidtas. Därför beklagar jag att utskottet på s. 6 i sitt betänkande rörande transportverksamheten, och främst då frågan om polismäns deltagande vid förpassningar till utlandet, inte har funnit skäl att underställa regeringen revisorernas synpunkter på tillämpningen av gällande regler. Det finns nämligen en särskild organisation inom kriminalvården för handhavande av dessa uppgifter, och endast i undantagsfall bör polispersonal biträda i dessa sammanhang. Revisorerna har emellertid kunnat konstatera att påtagliga skillnader gäller mellan polisdistrikten i fråga om praxis för polismedverkan vid utomnordiska förpassningsresor. I polisdistrikt där kriminalvårdens tjänster ej utnyttjas kommer kvalificerad polispersonal i fråga för uppgifterna. Detta är orationellt och ett felaktigt utnyttjande av statens resurser. Utskottet har inte funnit anledning att uttala sig för en ändring av förhållandena utan hänvisar endast till att denna fråga och övriga frågor på transportområdet snart kommer att aktualiseras av kriminalvårdsstyrelsen inför regeringen, och utskottet utgår från att resultatet av de aktuella övervägandena i sinom tid bekantgörs för riksdagen. Utskottet förordar att revisorernas förslag endast läggs till handlingarna. Jag skulle hellre ha sett att utskottet förordat att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad revisorerna anfört i frågan och att utskottet särskilt understrukit vikten av att de statliga resurserna används så ekonomiskt som möjligt. Herr talman! Jag har inget yrkande utan har endast velat framföra dessa synpunkter från revisorernas sida.

Herr talman! Ett grundläggande mål för konsumentpolitiken är att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden. Socialdemokratin har konsekvent drivit en konsumentpolitik med denna målsättning. Från borgerligt håll har vi mött motstånd eller ointresse, passivitet. Från sina positioner har man sagt sig värna om näringslivets intressen. Men vi ser ingen motsättning mellan ett väl fungerande näringsliv och en god konsumentpolitik. Det är ju näringslivets uppgift att på bästa sätt tjäna konsumenten. De konsumentpolitiska medlen har varierat under olika tider. Under 1950 och 1960-talen var samhällets insatser i stort sett begränsade till konsumentupplysning. Man syftade till att öka konsumenternas kunskaper och därigenom göra det möjligt för dem att påverka företagens utbud av varor och tjänster. I övrigt förlitade man sig till att olämpliga affärsmetoder motverkades genom självreglering inom näringslivet. Vid ingången av 1970-talet vidgades kraftigt ramen för det konsumentpolitiska arbetet. Man övergick till att mer använda lagstiftning som medel att förverkliga de politiska målen på detta område. Vi fick marknadsrättslig lagstiftning — lagen om förbud mot oskäliga avtalsvillkor och marknadsföringslagen. Och vi fick viktiga civilrättsliga lagar. Först kom hemförsäljningslagen och konsumentköplagen. Senare fick vi konsumentkreditlagen och konsumentförsäkringslagen. Förra året trädde lagen om fastighetsmäklare i kraft med viktiga regler till skydd för konsumenterna. Nu har turen kommit till konsumenttjänsterna. Och reformarbetet går vidare. En ny konsumentköplag förbereds på grundval av ett förslag från i fjol. Nyligen kom ett gemensamt nordiskt betänkande med förslag till ny allmän köplag. Och senare väntar vi förslag från 1983 års småhusköpsutredning om konsumentskydd vid förvärv av småhus. Det är en klar brist att det i dag inte finns någon lagstiftning om vad som gäller mellan konsumenter och näringsidkare vid avtal om tjänster. Samhällsutvecklingen har lett till att vi som konsumenter har blivit alltmer beroende av tjänster som utförs av fackmän på olika områden. Det beror bl.a. på att vi i vår vardag använder många dyra och tekniskt komplicerade saker som behöver underhållas och repareras. Konsumenttjänsterna har därför stor praktisk betydelse. De har också stor betydelse för människors privata ekonomi. Man beräknar att inte mindre än 30970 av den privata konsumtionen består av tjänster som utförs av näringsidkare på olika områden. Komsumenttjänstlagen täcker alltså ett område som är av stor betydelse för de flesta av oss. Lagen gäller arbete på lösa saker och på fastigheter, som näringsidkare utför åt konsumenter. Lagen omfattar t.ex. reparationer och service på bilar, TV-apparater och hushållsmaskiner. När det gäller lösa saker omfattar den också avtal om förvaring, t.ex. magasinering av möbler. Vidare gäller lagen alla slags arbeten på hus och lägenheter, t.ex. golvoch mattläggning, målning och tapetsering, eloch VVS-arbeten, fasadarbeten, takläggning m.m. En grundläggande regel i lagen är att konsumenten alltid skall kunna kräva att tjänsten utförs fackmässigt och med omsorg om konsumentens intressen. I lagen finns viktiga regler om att näringsidkaren i olika situationer skall samråda med konsumenten. Han skall underrätta konsumenten om det finns behov av tilläggsarbete, dvs. arbete som ligger utanför det lämnade uppdraget men som har sådant samband med uppdraget att det lämpligen bör utföras på samma gång. Inte minst viktigt är att näringsidkaren också blir skyldig att avråda från tjänster som så att säga inte lönar sig för konsumenten. I lagen slås fast vilka rättigheter konsumenten har, om tjänsten utförs felaktigt eller om näringsidkaren gör sig skyldig till dröjsmål vid utförandet. Vid fel i tjänsten — arbetet är exempelvis inte fackmässigt utfört — skall näringsidkaren i första hand avhjälpa felet utan några extra kostnader för konsumenten. Om felet av någon anledning inte avhjälps får konsumenten göra prisavdrag. Vid väsentliga fel får konsumenten häva avtalet, vilket innebär att han inte behöver betala någonting för arbetet. Enligt lagen kan konsumenten också ha rätt till skadestånd av näringsidkaren på grund av fel eller dröjsmål. Av stor praktisk betydelse är lagens regler om priset för tjänsten. Det är ju ofta så, att priset för ett arbete inte är bestämt i förväg. Konsumenten behöver då inte betala mer än skäligt pris. Man får i sådana fall ta hänsyn till vad som är gängse pris för liknande tjänster. Om näringsidkaren har angett priset på ett ungefär, får han sedan inte höja det angivna priset med mer än 15 96. Konsumenten har enligt lagen rätt att få en specificerad räkning. Konsumenten får en i princip ovillkorlig rätt att avbeställa en tjänst. Om konsumenten gör det, är han skyldig att betala för arbete som eventuellt redan har utförts. Han kan också bli skyldig att ersätta näringsidkaren vissa förluster. Lagen innehåller slutligen regler om dröjsmål på konsumentens sida, t.ex. om konsumenten dröjer med att betala under arbetets gång och man har överenskommit om delbetalningar. Det är det huvudsakliga innehållet i lagen. Man skall inte tro att konsumenttjänstlagens regler i sak innebär några genomgripande förändringar. Till stor del bygger lagen på vad som redan i dag gäller som oskriven rätt. Men ändå är det inget tvivel om att konsumentens positioner flyttats fram rejält. Det beror på två ting. Det ena är att det ligger ett värde för konsumenterna i att reglerna sätts på pränt och preciseras. Oklarheter om vad som gäller går främst ut över konsumenten. Det andra är att reglerna mestadels är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att näringsidkaren inte kan friskriva sig från lagens regler. Det är inget tvivel om att det finns missförhållanden på konsumenttjänstområdet som drabbar konsumenterna. En påminnelse om detta fick vi häromdagen av en stickprovsundersökning vid vissa bilverkstäder som visade på nedslående resultat. Konsumenten är i praktiken många gånger utlämnad åt näringsidkarens godtycke. Men det är inte bara för konsumenterna som lagstiftningen innebär fördelar. Att det saknas klara spelregler är en olägenhet också för näringsidkarna. Det gäller särskilt små företag som inte har tillgång till egen juridisk expertis. Lagen innebär ett stöd för seriösa företagare, som i dag konkurrerar på ojämlika villkor med näringsidkare som ansvarslöst utnyttjar det oklara rättsläget till sin fördel. Det är alltså ett angeläget lagstiftningsärende som riksdagen i dag skall besluta om. Det är ett viktigt tomrum som fylls ut av konsumenttjänstlagen. Den lagen är mer angelägen än de kommande nya lagarna på köprättens område. ; Jag går nu över till frågan hur de föreslagna reglerna om tjänster skall kunna samordnas med de köprättsliga reglerna. Som jag nämnde förut pågår reformarbete på köprättens område när det gäller både den allmänna köplagen från år 1905 och konsumentköplagen. Den allra bästa ordningen hade varit att först revidera den allmänna köplagen och sedan lagstifta om konsumentköp och konsumenttjänster. Men det återstår flera år innan de nya köpreglerna har blivit definitiva. Skulle man dessutom invänta den lagstiftning som kan bli resultatet av småhusköpsutredningens arbete är man inne på 1990-talet. Att vänta flera år med konsumenttjänstlagen är inte nödvändigt för att få reglerna att harmoniera med varandra. De olika förslagen ligger både i sak och till formen nära varandra. Det beror på den samordning som redan har skett under arbetets gång. Och den samordningen bör kunna fortsätta under det lagstiftningsarbete som återstår. En tidsutdräkt på flera år hade inte varit rimlig och alltså inte heller nödvändig när det gäller ett så angeläget lagstiftningsärende som det nu är fråga om. Jag vill också beröra en annan, mera lagteknisk fråga. Man har på en del håll menat att vi måste ha enkla regler om konsumenttjänster, även om det skulle innebära en viss schablonisering. Jag håller med om att lagreglerna måste lämna så klara besked som möjligt. Men reglerna får inte heller göras så stelbenta att de inte kan tillämpas på ett förnuftigt sätt i de enskilda fallen. Reglerna måste av det skälet formuleras ganska allmänt. Motivuttalanden och rättspraxis får sedan fylla ut och konkretisera reglernas närmare innebörd. Det här är inte något som är nytt eller speciellt just för konsumenttjänstlagen. Den är skriven med traditionell lagstiftningsteknik, och den är ungefär lika översiktlig eller ingående som den gällande köplagen och annan liknande civilrättslig lagstiftning. Herr talman! Det framgår av vad jag tidigare har sagt att vi med konsumenttjänstlagen äntligen får lagstiftning på ett område av stor betydelse för konsumenterna. Jag vill också erinra om att arbetet på konsumenttjänstlagen har bedrivits i ett nära nordiskt samarbete. I Danmark pågår en utredning som är inriktad på att skapa en konsumenttjänstlag. I Norge förbereds en proposition på grundval av ett lagförslag som till väsentlig del är likalydande med det svenska. Också i Finland förbereds en proposition med samma räckvidd och samma inriktning som den svenska. Genom att anta konsumenttjänstlagen tar riksdagen alltså det första steget mot en samnordisk lagstiftning på området.

Herr talman! Det framlagda förslaget till konsumenttjänstlag bör inte bedömas för sig utan måste sättas in i ett större civilrättsligt sammanhang, såväl horisontellt som vertikalt. Civilrätten bildar ju fortfarande ett mönster, där mycket är uttryck för ett antal centrala rättsgrundsatser med rötter långt tillbaka i tiden. Den utan all jämförelse mest betydelsefulla lagen i vår lagbok är 1905 års köplag, ouppnåelig till såväl form som innehåll. Det var verkligen en helt annan intellektuell och språklig spänst och kvalitet på den tidens lagskrivning jämfört med dagens — omdömet är omöjligt att hålla tillbaka. Köplagen, som tillkom i nordisk gemenskap, gäller även Danmark och Norge. Genom Tore Alméns auktoritativa och oöverträffade kommentar — som senare översattes till tyska — har köplagen för övrigt kommit att påverka den nya amerikanska köplagen, Uniform Commercial Code, och även 1980 års FN-konvention om avtal rörande internationella köp. FN-konventionen innehåller en materiellt självständig köplag, som skall tillämpas vid köp emellan parter som har sina affärsställen i olika stater. Den är i sin tur resultatet av ett 60-årigt internationellt lagstiftningsarbete, där Sverige tagit aktiv del; en betydelsefull etapp på vägen utgjorde 1964 års Haagkonvention med dess förslag till uniform köplag. Det borde därför, herr talman, vara en fullständig självklarhet att en lag rörande vissa slag av konsumenttjänster — lagens rubrik är alldeles för pretentiös och därigenom missvisande — borde stå i samklang med köprätten, om icke synnerligen starka skäl talar för en särreglering. Rättsordningen bör ju präglas av inre sammanhang och harmoni, i synnerhet inom civilrättens område. Och detta betygande av rättsprinciper får inte stanna vid läpparnas bekännelse. Hur är då läget i dag på köprättens område? Här kan resultatet nu skönjas av ett omfattande lagstiftningsarbete. Justitieministern berörde också ämnet i sitt anförande. 1905 års köplag präglas självfallet av de produktionsoch omsättningsförhållanden som rådde kring sekelskiftet. Den liberala engroshandeln med obearbetade råvaror kom därigenom att stå i centrum. Det nutida livsmönstret kännetecknas i stället av industriellt serietillverkade massprodukter. Medan Alméns kommentar kretsar kring köp av kaffe och sydfrukter — det var ju ett fartyg lastat med sydfrukter som Almén lät gå på ett dittills okänt grund utanför Sandhamn och som gav upphov till den tidens mest kända lärdomsstrid — är dagens exempel hämtade från bilar, kyloch frysskåp samt datorer. I mitten av 1960-talet tillsattes därför en köplagskommitté i varje nordiskt land med uppgift att gemensamt anpassa köplagen efter moderna förhållanden. Jag var för övrigt den svenska kommitténs sekreterare under de fyra första åren och deltog även i tillkomsten av den hemförsäljningslag som justitieminister Wickbom hänvisade till. Denna imponerande nordiska gemensamma överarbetning är nu avslutad. Resultatet föreligger i form av ett gemensamt förslag i Nordisk utredningsserie 1984:5. På konsumentköpets område därefter föreligger också ett färskt förslag, SOU 1984:25, vilket är tänkt att ersätta den nuvarande konsumentköplagen från år 1973. Det omfattande reformarbetet lider alltså mot sitt slut. Härtill kommer ett särskilt lagstiftningsarbete som rör förvärv av småhus och som även det snart är avslutat; jag avser 1983 års småhusköpsutredning, där jag är en av de tre ledamöterna. Det arbetet bedrivs i själva gränszonen mellan köp och tjänst. Inom utredningen är vi överens om att konsumenttjänstlagens regelsystem på viktiga punkter inte alls passar för entreprenaduppdrag gällande uppförande av småhus. Det är faktiskt en avsevärd skillnad mellan att bygga ett hus och att reparera en tvättmaskin, även från rent rättslig synpunkt. Vad hade därför varit naturligare än att en lag om vissa konsumenttjänster hade fått dröja under ett eller annat år? Samma uppfattning har även lagrådet. Men regeringen väljer att lägga fram en särreglering beträffande vissa konsumenttjänster. Den valda metoden innebär att propositionsskrivandet beträffande köp och konsumentköp så småningom kommer att ske mot bakgrund av en antagen lag rörande vissa konsumenttjänster. Detta är en realitet som ofrånkomligen måste få negativa och besvärande verkningar för det framtida lagstiftningsarbetet, som även sker i nordisk regi. Det tunga ansvaret kan justitieministern inte dra sig undan. Herr talman! Det finns ytterligare starka skäl för att propositionen inte hade bort framläggas nu och mot den samlade borgerligheten drivas igenom i riksdagen. Ett sådant skäl är att propositionen innehåller förslag av väsentlig betydelse för näringslivet som ej ens varit föremål för sedvanligt remissförfarande. Begäran i utskottet från den borgerliga minoriteten om erforderlig remiss avslogs av den socialistiska majoriteten. Omsorgen om en juridiskt fullgod produkt fick synbarligen stå tillbaka för intresset att framlägga en proposition före valet. Köplagen och konsumenttjänstlagen innehåller i stora stycken en fördelning av olika slags risker mellan parterna i det enskilda avtalet. Ju fler risker som läggs på näringsidkaren, desto högre blir priset på varan eller tjänsten. Ingenting är ju gratis. Åläggs näringsidkaren att svara för — låt vara ursprungliga — fel under tio år i stället för två år, innebär detta självfallet en ökning av kostnaderna för denne. Konsumenttjänstutredningen hade här föreslagit en generell preskriptionstid för reklamation av fel om två år, en tid som — väl att märka — överensstämmer med såväl det nordiska köplagsförslaget som FN-konventionen och som överensstämmer även med betänkandet rörande ny konsumentköplag. Propositionen utsträcker tiden till tio år för tjänster som innebär arbete på något som betecknas med uttrycket fasta saker. Näringslivet erhöll inte möjlighet att yttra sig över förslaget a dess kostnadskonsekvenser. Samma negativa inställning till näringslivssidan kommer till uttryck då det gäller förslaget om förvaring, där utredningen på anförda skäl avstod från att låta sitt förslag omfatta denna avtalstyp, alltså förvaringsavtal. Lagrådet uttalade i detta sammanhang: ”Utredningsförslaget upptog emellertid inte sådana regler. Sedvanlig remissbehandling till ledning för bedömningen av den föreslagna regleringen i denna del har följaktligen inte heller förekommit. Det är därför vanskligt att överblicka konsekvenserna av förslaget i denna del” . Men justitieministern känner ingen motsvarande tvekan, måste slutsatsen bli. Det allra mest uppseendeväckande frångåendet av utredningsbetänkandet och gällande rätt avser frågan, om näringsidkaren skall stå det rättsliga ansvaret för uppgifter om tjänsten som inte lämnats av honom utan av någon annan. Skall A bära ansvaret för uppgift som lämnats av B? Enligt gällande rätt svarar A även för B:s uppgifter om han på något sätt hänfört sig till uppgiften, t.ex. genom att hänvisa till den. Samma ståndpunkt intog konsumenttjänstutredningen, efter ingående överväganden. Det avgörande argumentet var att näringsikdaren måste ha vetskap om att den ifrågavarande uppgiften lämnats och alltså utgör del av avtalsinnehållet. Propositionen slopar emellertid detta krav och låter näringsidkaren stå ansvar även för uppgifter som han inte haft en aning om. Denna ståndpunkt överväger för övrigt småhusköpsutredningen att frångå för sin del, med hänsyn till konsekvenserna för näringsidkaren, dvs. utredningen föredrar gällande rätt. Även på denna centrala punkt förvägrades näringslivet rätten att yttra sig i lagstiftningsärendet. Avsaknaden av tillbörligt remissförfarande är följaktligen ett starkt skäl för att inte nu bifalla propositionen. Ett ytterligare skäl för avslag på propositionen är att denna avviker från gällande köprättsliga principer på en rad punkter, t.ex. beträffande avbeställning och skadeståndsansvar. Enligt gällande ordning äger säljaren rätt till ersättning för vinst som han förlorar på grund av en avbeställning från köparens sida. Ståndpunkten är ett uttryck för rättsgrundsatsen att avtal skall hållas och att båda parter är civilrättsligt skyldiga att uppfylla sina åtaganden — det s.k. positiva kontraktsintresset. Men någon respekt för ingångna avtal kännetecknar inte konsumenttjänstlagen. Konsumenten får enligt lagen rätt att avbeställa tjänsten utan att behöva anföra något skäl alls. Han kan således rygga avtalet, om han finner någon annan som är villig att utföra arbetet billigare. Han behöver inte heller betala mera än det pris som skulle ha gällt om avtalet hade avsett endast vad som utförts — med ett undantag: Om näringsidkaren haft hela sin produktionsapparat upptagen är konsumenten skyldig att utge utebliven vinst. Men om näringsidkaren saknat andra beställningar och därför varit särskilt beroende av ifrågavarande uppdrag, berövar lagen honom hans förlorade vinst. Den starke och den svage behandlas olika, till den starkes förmån. Det nordiska köplagsförslaget upptar självfallet inte en sådan här orättvis regel. Även förslaget till konsumentköplag hävdar här den fundamentala principen om att avtal skall hållas. Enligt gällande rätt är part vidare ansvarig för de uppgifter han lämnat, i vart fall om uppgifterna är av viss dignitet, t.ex. genom att de betecknas som garantier. Säljaren är här skadeståndsskyldig om varan avviker från uppgiften och detta på objektiv grund — se Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 313 och min motion 2833. Denna köparvänliga regel frångås i propositionen genom att regeringen uppställer krav på vårdslöshet från säljaren för att skadestånd skall utgå. Den valda ståndpunkten — som alltså är till nackdel för konsumenten — måste befaras ställa till oreda i rättsordningen. Lagrådet har också anmärkt på propositionen i detta avseende och pekat på att förslaget till konsumentköplag har en annnan lösning, mera lik gällande rätt. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta den dystra genomgången en mycket lång stund till. Jag lovar emellertid att inte göra det inför detta forum. Låt mig bara peka på ännu ett viktigt skäl för att omarbeta propositionen. Det finns avtal som består av såväl köp som tjänst, s.k. blandade avtal. Skall ett sådant avtal behandlas som två kombinerade avtal eller som ett enhetligt? Och vad skall gälla i det senare fallet? Skall ett utbyte av motorn på en bil betraktas som köp av motor med montage eller som reparation av bil inkl. byte av motor? Av svaret beror vilken lag som skall tillämpas — konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen eller, om säljaren ej är näringsidkare, den allmänna köplagen. I motionen 2835 anförs ytterligare exempel. Finns ett starkare argument för att lagsystemen skall harmoniera inbördes? Skulle det till sist innebära några olägenheter från konsumentens synpunkt om propositionen avslås? Svaret är ett tveklöst nej. Den föreslagna lagen omfattar sålunda till en början inte, som redan påpekats, alla slag av tjänster. Utanför lagen faller tjänster av typen undervisning, t.ex. hos bilskolor och i kursverksamhet, behandling av personer, exempelvis frisörtjänster, hygiensk behandling, privat sjukvård och tandbehandling, samt skötsel och behandling av djur. Detsamma gäller konsultverksamhet och sällskapsresor. Uppräkningen skulle kunna göras mycket längre . Det finns all anledning att understryka det förhållandet att en stor del av de privata tjänsteavtalen inte omfattas av lagen — dess rubrik till trots. I de flesta fall kan de tvister som uppstår inom lagens tillämpningsområde vidare lösas med ledning av de normer som utbildats i anslutning till köplagens regelsystem. Åtskilliga av de föreslagna lagreglerna utgör också ren kodifiering av gällande praxis — något som justitieministern även har förklarat vara fallet. Här kan samtidigt hänvisas till den rättsutveckling som pågått hos allmänna reklamationsnämnden, med däri ingående representanter för näringsidkare och konsumenter. Sammanfattningsvis talar alla sakliga skäl för att inte nu anta en lag om konsumenttjänster. Däremot är jag inte alls negativt inställd till en lag som sådan. Slutsatsen är därför enkel: Även denna proposition, den sista som lagutskottet behandlat under denna mandatperiod, bör avslås i sin helhet. Jag yrkar, herr talman, bifall till samtliga reservationer.

Herr talman! Centerpartiet har under en följd av år, på olika sätt, markerat betydelsen av konsumentinformation och konsumentupplysning som tillsammans med en klar och enkel lagstiftning kan ge kunskaper och möjligheter för enskilda människor att ta till vara sin rätt. I dag har vi inte mindre än sju olika lagar vari konsumenträtten regleras. Nu föreslås att området kompletteras med ytterligare en lag — konsumenttjänstlagen. Den behandlas i det betänkande som vi här debatterar — lagutskottets betänkande nr 42. Vad gäller beredning av lagstiftningsärenden har centerpartiet alltid hävdat att målsättningen med de lagar som riksdagen antar måste vara att lagarna skall vara klart utformade och att de skall gå att tillämpa på ett enkelt sätt. Med det menar vi att besluten skall vara begripliga för allmänheten och att de myndigheter som har att tillämpa lagarna inte skall behöva tveka om deras egentliga innebörd. Naturligtvis gäller detta också ett rättsområde som konsumenträtten. Det lagförslag som nu läggs fram — konsumenttjänstlagen — anser vi dock vara både krångligt och behäftat med brister, och centern yrkar därför i en reservation tillsammans med moderaterna avslag och begär hos regeringen ett nytt förslag — en överskådlig och samordnad lagstiftning inom köpoch konsumenträtten. I det följande vill jag kort redogöra för varför vi intagit denna ståndpunkt. Först och främst reagerar vi mot det begränsade tillämpningsområdet. Som lagförslaget har utformats innebär det en reglering av konsumentskyddet vid sådana tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter vid underhåll och reparation av fast egendom, lösa saker och förvaring av föremål eller lös egendom. Lagförslaget ger alltså en reglering av enbart vissa konsumenttjänster — inte av tjänsteområdet i stort. Vidare regleras enbart tjänsteköp mellan konsument och privat näringsidkare. Vi har i dag en alltmer omfattande offentlig tjänsteverksamhet som riktas till enskilda inom olika områden — men den undantas. I konsumenttjänstutredningen finns uppgifter om att ungeför 30 76 av den privata konsumtionen är att hänföra till köp av tjänst. Med det snäva tillämpningsområde som lagförslaget innefattar innebär det att över hälften av de privata tjänsteköpen kommer att stå utanför. Vi ser också lagförslaget som svåröverskådligt för den enskilde konsumenten. Det är svårt att dra en gräns mellan konsumenttjänst och konsumentköp. Inte sällan är ett avtal att betrakta som både ett köpeavtal och ett avtal om köp av tjänst. För vissa avtal kommer konsumenten i fortsättningen att kunna åberopa konsumentköplagen, och andra avtal kommer att falla inom konsumenttjänstlagens tillämpningsområde. Vi har i vår motion gett exempel på svårigheter för köpare att avgöra i vilket fall konsumenttjänstlagen är tillämplig i fråga om tvister. Det skadar inte att dra en del av dessa exempel för att visa hur svårt det kan bli. Reparationer och underhåll av fastigheter faller inom konsumenttjänstlagen. Det gör däremot inte nybyggnation. När man reparerar äldre hus är det vanligt att man vid omfattande reparationer och underhåll också bygger till. Tillbyggnad räknas som nybyggnation, medan underhåll däremot faller inom konsumenttjänstlagen. Sedan kan tjänsteköp i samband med nybyggnation delas upp i två kategorier. Om byggnationen utförs av en huvudentreprenör som till sig knyter underentreprenörer omfattas nybyggnationen inte av föreliggande lagförslag. Men om byggnationen däremot utförs av en huvudentreprenör och vissa arbeten utförs av sidoentreprenörer omfattas sidoentreprenörernas arbete av lagförslaget. Jag kan ta ett annat exempel. Om en enskild köper t.ex. en värmepanna av en näringsidkare och denne förutom att han tillhandahåller pannan också står för de fasta installationerna, då är konsumenttjänstlagen inte tillämplig. Om pannan däremot köps av en näringsidkare och en annan svarar för installationen, då omfattas installationen av konsumenttjänstlagens regler medan köpet av pannan regleras i konsumentköplagen. Skulle säljaren sedan till råga på allt inte vara näringsidkare utan privatperson blir dessutom den allmänna köplagen i stället tillämplig. Det här kallar jag krångligt. Enligt vår mening stärks inte konsumentskyddet, och det gör det inte heller lättare för konsumenten att man tvingas utgå från olika lagar för likartad verksamhet. Lagförslaget kommer även att innebära svårigheter för näringsidkare. Lagen innehåller 50 paragrafer — de 35 första reglerar hur näringsidkaren skall uppträda. Det är inte bra om näringsidkaren upplever lagen som alltför krånglig eller otydlig eller med så höga krav på näringsidkarens skyldigheter att han avstår från att åta sig en tjänst, exempelvis en reparation. SHIO-familjeföretagen och Sveriges köpmannaförbund skriver i sitt remissyttrande över utredningens betänkande: Många näringsidkare har ringa kunskaper i juridiska frågor. De har heller knappast tid att sätta sig in i den alltmer komplicerade köpoch konsumenträtten. Detta ger dem inte bara en sämre ställning gentemot konsumenten, de kan också komma i en sämre position gentemot grossister och andra leverantörer. Herr talman! Jag vill ytterligare understryka vad jag inledningsvis sade, att konsumentinformation och konsumentupplysning är en angelägen verksamhet. Tillsammans med en klar och enkel lagstiftning skall sådan verksamhet ge den enskilde inte bara kunskaper utan också möjligheter att ta till vara sin rätt. Den målsättningen anser vi inte uppnås med det lagförslag som nu föreligger. Vi menar att det krävs en mer samordnad och verklighetsnära lagstiftning för att nå dithän. Som framgår av betänkandet, och som vi också hört här tidigare i dag, pågår ju ett omfattande lagstiftningsarbete inom köprättens område. Ett betänkande om en ny konsumentköplag avlämnades förra året och har nyligen remissbehandlats. Det finns också ett förslag till gemensam nordisk köplag. Det finns anledning att avvakta dessa arbeten. Som vi ser det borde den naturliga utgångspunkten vara — det har vi också framhållit i vår motion och i reservationen — att en lagstiftning inom konsumenttjänstområdet inte genomförs förrän den grundläggande regleringen inom köprätten lagts fast. Vi begär därför i vår reservation ett förslag om en samordnad lagstiftning för köpoch konsumenträtten. Jag yrkar därför, herr talman, härmed bifall till reservation nr 1 i betänkandet och avslag på propositionens förslag. Eftersom vi från centern yrkar avslag och begär nytt förslag saknas anledning att nu från vår sida ta ställning till detaljer i det föreliggande förslaget. Därför kommer vi att avstå från att rösta vid eventuell votering vad gäller reservationerna 2, 3 och 4.

Herr talman! Till det betänkande som vi nu diskuterar har fogats fyra reservationer. Jag kommer att beröra de punkter som tas upp i att-satserna i dessa reservationer. I reservation nr 1, undertecknad av moderaternas och centerns företrädare i utskottet, yrkas dels avslag på propositionen, dels att riksdagen hos regeringen begär ett nytt förslag i samband med förslag till ny lagstiftning på köprättens område. Reservanterna menar att en konsumenttjänstlag skall vänta tills övriga utredningar och därpå framtagna propositioner inom konsumentköpområdet är klara. Redan 1972 bedömdes en konsumenttjänstlag vara nödvändig för konsumenternas skydd. Då tillsattes nämligen utredningen. Efter 13 år är vi nu äntligen framme vid beslut, och ingen kan väl anse att behovet av en lagstiftning har minskat under dessa 13 år. Den alltmer komplicerade utrustning som finns i hemmen och de allt dyrare bilreparationerna är två exempel på behovet av ökad lagstiftning inom tjänsteområdet. Det är därför för konsumenterna mycket angeläget att en lagstiftning nu äntligen kommer till stånd. Den uppfattningen delas av konsumentföreträdare på alla nivåer och av många, framför allt mindre företagare som känner sin existens hotad av mindre seriösa företag och s.k. skuttare. I reservationen åberopas — det framfördes också av Allan Ekström här från talarstolen — att vissa förslag inte är remissbehandlade. Men enligt de uppgifter jag har kunnat få fram är det enbart förslaget som gäller förvaring som inte är remissbehandlat. I den frågan hade man i stället en hearing, och det godtogs av lagrådet. Det åberopas också att lagrådet har sagt att det inte är lämpligt att införa den här lagstiftningen. Jag skall läsa direkt ur lagrådets svar. Man säger: ”Olägenheter av att redan nu — innan nya köpoch konsumentköplagar antagits — införa en konsumenttjänstlag torde dock kunna undvikas om man ser till att i sådana delar, där alla skäl talar för en ensartad reglering, lösningar väljs som passar väl även för konsumentköpsområdet. Detta synes också ha skett vid utarbetandet av det föreliggande förslaget till konsumenttjänstlag.” Längre fram i sitt svar skriver lagrådet att förslaget är väl underbyggt och ägnat att upphöjas till lag. Jag kan inte inse att det jag nu har citerat skulle innebära att lagrådet har avstyrkt det här förslaget. Utskottsmajoriteten har i vart fall inte bedömt att frågan när det gäller remissbehandlingen är av så avgörande betydelse att det skulle motivera en ytterligare fördröjning av införandet av konsumenttjänstlag. Reservation nr 2 behandlar arbete på fast egendom. Enligt reservanternas mening bör detta inte ingå i konsumenttjänstlagen, utan vänta till dess att småhusköpsutredningens förslag är före i riksdagen. Utskottet påpekar att dessa arbeten — omoch tillbyggnadsarbeten — på småhus utgör stora och för konsumenten mycket dyrbara investeringar, i synnerhet nu när ROT programmet rullar fram över landet. Det kan inte vara försvarbart att lämna denna del utanför den nu aktuella lagstiftningen. Den proposition som kan bli resultatet av småhusköpsutredningens arbete kan läggas fram tidigast 1988 och kan alltså, som statsrådet sade, träda i kraft i början av 1990-talet. Bifall till denna reservation skulle således vara till allvarligt men för konsumenterna. I samma reservation yrkas också avslag på propositionens förslag om preskriptionstiden. Men med hänsyn till att fel i arbete på fast egendom i många fall inte kan upptäckas förrän efter mycket lång tid, finner dock utskottsmajoriteten tio år vara en väl avvägd tidsperiod. Reservation nr 3 gäller åsidosättande av säkerhetsföreskrifter. I likhet med vad som sägs i propositionen anser utskottet att det är näringsidkaren som är den som kan utföra ett arbete i strid med gällande föreskrifter. Det är därför hos denne som ansvaret måste ligga, oavsett om kunden känner till reglerna eller inte. Och den som har efterlyst harmonisering med konsumentköpslagen borde vara tillfredsställd, för det är ju samma regler som gäller där. I reservation nr 4 behandlas regler för marknadsföringsansvaret. Som framgår av utskottets skrivning på s. 14 anser vi inte att reglerna är så långtgående som reservanterna tycks mena. Det bör rimligtvis vara lättare för en fackman än för konsumenten att kunna skaffa sig uppgifter om en vara. Och i valet mellan att skydda konsumenterna och eventuella olägenheter för näringsidkarna menar vi att den senare gruppen får och skall ta det större ansvaret. Herr talman! Jag talade häromdagen med en företrädare för en av våra större näringslivsorganisationer. Han var mycket förvånad över den behandling propositionen fått i utskottet. I likhet med vad statsrådet tidigare sade, menade han att lagförslaget till stor del bygger på vad som redan i dag gäller som oskriven rätt men att det för konsumenterna och för seriösa företagare är till fördel om reglerna sätts på pränt och preciseras. Denne näringslivsföreträdare menade också att om det inte hade varit valår hade riksdagen förmodligen i full enighet bifallit propositionen. Det kanske ligger någonting i hans uppfattning. Herr talman! Lagförslaget handlar om konsumenternas rättsliga ställning på tjänsteområdet. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning innebär det beslut vi nu skall fatta en viktig milstolpe för konsumenternas trygghet. Jag vill yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 1984/85:42 om konsumenttjänstlag.
Herr talman! Inga-Britt Johansson påstod att det bara var propositionsförslaget om förvaring som inte hade varit föremål för sedvanligt remissförfarande. Hon har rätt på ett sätt. Förvaring är en nyhet i propositionen som inte alls återfinns i konsumenttjänstutredningens betänkande. Justitieministerns förslag till ändring av preskriptionstiden har däremot delvis varit på remiss. Förslaget från utredningen var en generell preskriptionstid på två år, men justitieministern frångår detta förslag och väljer tio år. Denna del av förslaget har inte någon kunnat yttra sig över. Detsamma gäller ändringen i fråga om ansvaret för uppgifter. Förslaget avsåg från början att näringsidkaren skulle svara för sina egna uppgifter, inte för någon annans. Propositionen innehåller en annan lösning, och i den delen har något remissförfarande inte ägt rum. Vad jag har anfört är därför riktigt, och det gäller också beträffande uppgifterna i reservation nr 1. Det är på sitt sätt riktigt att lagrådet har tillstyrkt förslaget till konsumenttjänstlag. Lagrådet började emellertid med att avstyrka förslaget, enligt vad som står på s. 341 i propositionen. Inga-Britt Johansson avslutade citatet ur lagrådets yttrande med meningen: ”Detta synes också ha skett vid utarbetandet av det föreliggande förslaget till konsumenttjänstlag.” Lagrådet fortsätter: ”På vissa punkter föreligger dock skillnader mellan det remitterade förslaget och det sedermera av konsumentköpsutredningen avgivna förslaget till konsumentköplag. Vissa av dem kan vara betingade av att det i ena fallet är fråga om köp och i det andra om tjänst. Andra skillnader är svårare att upprätthålla.” Därefter påpekar lagrådet att rättssystemet är onödigt komplicerat. Detta hindrar dock inte lagrådet från att, som sedvanlig reverens mot regeringen, slutligen tillstyrka förslaget.
Herr talman! Om man åberopar lagrådet i olika sammanhang, Allan Ekström, måste man också acceptera att lagrådet tillstyrker att en proposition läggs fram. Lagrådet säger att förslaget är ”väl underbyggt och ägnat att upphöjas till lag”. Det står i första stycket på s. 344i propositionen, om Allan Ekström vill läsa det. När det gäller remitteringen av de olika ärendena är det ett faktum att Allan Ekström och jag har olika uppfattning om i vad mån förslag skall remitteras på nytt. Efter det att en utredning har varit ute på remiss börjar regeringen skriva en proposition och tar då hänsyn till de synpunkter som har inkommit och för in ändringar i propositionen. Regeringen kan rimligtvis inte skicka ut förslaget på en ny remissomgång. Det skulle innebära att vi aldrig fick fram några propositioner till riksdagen.
Herr talman! Självfallet skall inte varje ändring skickas ut på remiss — regeringen har naturligtvis rätt att göra de ändringar den önskar. I detta fall råkar det dock vara fråga om väsentliga ändringar, nämligen utsträckning av reklamationsfristen från två till tio år. Det måste, som jag sade i mitt inledningsanförande, få kostnadskonsekvenser. Detsamma gäller förslaget att näringsidkare skall bära det juridiska ansvaret för uppgifter som han själv inte har lämnat utan som har lämnats av någon annan. Det är också en mycket betydelsefull och central uppgift i det juridiska regelsystemet. När det gäller vad lagrådet har tyckt om detta verk vill jag framhålla att lagrådet först — jag anförde detta i mitt inledningsanförande, och det här avsnittet av lagrådets yttrande står återgivet på s. 341 i propositionen — uttalar att det hade varit önskvärt ”att en ny lagreglering på de båda områdena fick komma till stånd samtidigt eller att en reglering av konsumenttjänsterna rentav fick anstå till dess den grundläggande regleringen inom köprätten lagts fast”. Detta är ju så att säga lagrådets ursprungliga ställningstagande. Sedan är det riktigt att lagrådet i slutet av sitt yttrande, precis som Inga-Britt Johansson påstår, gör uttalandet att man ändå tillstyrker förslaget. Det rubbar ju inte min rätt att utgå från den inställning lagrådet hade, när rådet i början av yttrandet redovisade sin allmänna ståndpunkt.
Herr talman! De olägenheter som de här förändringarna eventuellt kan innebära för näringsidkarna väger enligt utskottsmajoritetens sätt att se saken lättare än vad en utsträckning av införandetiden för den nya lagen skulle innebära för konsumenterna. Och vi får ju inte glömma bort att det i full utsträckning är konsumenternas rätt vi talar om. Det finns också klart utsagt, både av statsrådet och av lagrådet, att det föreligger möjligheter att göra eventuella justeringar som anses nödvändiga vid kommande lagstiftningar. Jag vidhåller att det för konsumenten är viktigt att vi nu får en konsumenttjänstlag — något som ju har saknats hela tiden, vilket inte minst enligt konsumentverket varit en stor brist i svensk konsumentlagstiftning.
Herr talman! För min del är det avgörande att det blir en rimlig balans mellan de båda sidorna i avtalet. Jag har en annan uppfattning än utskottsmajoriteten rörande betydelsen av de här båda frågorna som inte har varit föremål för remiss — en utsträckning av preskriptionstiden från två till tio år och en utsträckning av ansvaret för uppgifter till att även avse person som inte själv har lämnat uppgifterna. Där föreligger alltså helt olika uppfattningar om betydelsen av att man frångått utredningsförslaget. Visst skall vi ha en konsumenttjänstlag — gärna. Men det avgörande för mig är alltså detta: Det skall vara en lag som skapar balans och rättvisa mellan båda sidor och som ansluter sig till det stora reformarbete inom köprättens område som nästan är avslutat.
Herr talman! Det tar ännu några år innan resten av konsumenträtten hinner passera igenom riksdagen. Som jag har sagt tidigare är konsumenttjänsterna icke reglerade över huvud taget, och det är viktigt att det blir en reglering här. Enligt vår bedömning är balansen mellan konsumenter och näringsidkare väl avvägd i det här förslaget. Och det måste väl också vara lagrådets bedömning att det förhåller sig så, eftersom lagrådet tillstyrkte lagstiftningsförslaget i slutänden.

Herr talman! Det var en gång ett politiskt parti som befann sig i oppositionsställning. Detta parti kritiserade den då sittande regeringens regionalpolitik. I en partimotion med nr 1981/82:2352 framställdes 64 olika yrkanden. Knappast något av dessa förslag har detta parti aktualiserat i regeringsställning. I nämnda motion framhölls bl.a. att den statliga förvaltningen var ojämnt fördelad i landet med en koncentration till Storstockholmsområdet, och det framhölls vidare i motionen att ”en fortlöpande prövning ske av lokaliseringen i samband med större omorganisationer och när myndigheter inrättas. Särskilt viktigt är det att pröva lokaliseringen av smärre nytillkommande nämnder o. d. som kan väntas växa. Ofta gör man felbedömningen att låta dessa smärre organisationer — vanligen i kommittéform — fritt välja lokalisering, dvs. starta i Stockholmsregionen.

Det parti som så klart uttalade sig för en decentralisering av verksamhet Den kritik som socialdemokraterna framförde i oppositionsställning har dock inte satt några spår i den nuvarande socialdemokratiska regeringspolitiken. Ett typexempel för detta är regeringens förslag att förlägga AMU:s centrala kansli till Tyresö. Lokaliseringen, sedd från regionalpolitisk synpunkt, har blivit ännu mera negativ nu när socialdemokraterna slagit följe med moderaterna och föreslår en förläggning till centrala Stockholm. Centerpartiet har länge arbetat för att ge regionalpolitiken en mera decentralistisk inriktning. Vi har beträffande den statliga förvaltningen bl.a. krävt såväl utlokalisering av myndigheter som decentralisering av funktioner till länsoch kommunnivå. Arbetsmarknadsministern påstår i proposition 1984/85:186 att den centrala AMU-myndigheten inte innebär etablering av ny verksamhet i egentlig mening. Enligt centerns uppfattning är den nya AMU-organisationen ett typexempel på vad som avses i riksdagens uttalande om — och den socialdemokratiska partimotionen från 1982 — när en myndighet bör utlokaliseras. Vi kan inte underlåta att framhålla att även s.k. ny verksamhet givetvis alltid är en avknoppning eller en utvidgning av tidigare verksamhet. Ny verksamhet uppstår inte ur något vakuum. Ofta framförs hinder som kostnadsökning och effektivitetsminskning, om utlokalisering skulle ske utanför Stockholmsregionen. Arbetsmarknadsministern frångår inte denna princip, utan framhåller i propositionen detta som ett hinder för en förläggning av den nya centrala AMU-myndigheten utanför Storstockholmsregionen. Hon framhåller emellertid på en punkt att hyran är kostnadsneutral vid förläggning till Tyresö, jämfört med en förläggning till andra orter. Man kan naturligtvis fråga sig, om det går att ordna lämpliga kontorslokaler i de centrala delarna av Stockholm till samma pris som på andra orter. Av naturliga skäl har majoriteten inte omnämnt detta i sitt ställningstagande. Jag kan ha förståelse för detta, eftersom jag inte är övertygad om att det då hade varit möjligt att komma fram till ett gemensamt ställningstagande. Det är beklagligt att socialdemokraterna har hamnat i moderaternas armar och stannat för denna lokalisering. Socialdemokraterna kommer hädanefter inte att vara trovärdiga när det gäller ambitionen att utlokalisera och decentralisera verksamhet. Moderaternas uppfattning är känd sedan tidigare. I en reservation till betänkandet har centern redogjort för sin inställning, nämligen att det vore lämpligt att lokalisera AMU-myndigheten till Karlstad. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid arbetsmarknadsutskottets betänkande.
Herr talman! Två överraskande och intressanta ställningstaganden har redovisats i detta betänkande. För det första har hela utskottet förkastat propositionsförslaget. För det andra lämnar en majoritet den principlinje som har slagits fast i många betänkanden från arbetsmarknadsutskottet. Det har ju sagts att en nylokalisering av statlig verksamhet skall ske utanför Stockholmsområdet. Man har t.o.m. gått så långt som att ange de områden som anses böra ha förtursrätt vid nylokalisering. Det skrevs 1981/82:”--—- vid lokalisering av statlig verksamhet föreslås i propositionen följande ordning: Denna prioritering ligger i linje med vad utskottet tidigare har förordat och tillstyrks därför av utskottet.” Så uttalar sig ett enigt utskott. Nu har en majoritet alltså hoppat av och går på en helt annan linje. Det är bra att det redovisas en stark decentralisering av AMU-verksamheten. Att det sker i propositionen framhålls som ett verkligt fint grepp. Ja, fattas bara! Efter de klara uttalanden som gång på gång gjorts av arbetsmarknadsutskottet och av en enig riksdag att man skall decentralisera starkt skulle det vara underligt om man på denna punkt gått ifrån dessa riksdagens klara uttalanden. ”Även om en del av dessa kontakter” — man talar alltså om kontakterna mellan de olika verken och myndigheterna — ”kan klaras per telefon och i telefonkonferenser måste man ändå räkna med att en lokalisering utanför Stockholmsområdet kommer att medföra ett stort behov av resor till Stockholm. En förutsättning för en lokalisering utanför Stockholm är således tillgång till direkta flygoch tågförbindelser med Stockholm. Dessa resor kommer att innebära merkostnader, varvid man också måste beakta effektivitetsförluster i fråga om arbetstidens utnyttjande.” Det är verkligen ett lappkast av socialdemokratiska ledamöter när man använder formuleringar av den här typen. Jag har roat mig med att läsa de propositioner som jag var med och behandlade i utskottet under min ordförandetid. Då var det inga svårigheter med detta, utan man sade att det viktiga är att vi decentraliserar verksamheten så att vi inte överbelastar Stockholm med administrativ verksamhet. Man hade rader av skäl för att inte centralisera. Men nu är man beredd att säga att det blir för dyrt med resorna. Jag måste säga att det lappkast som majoriteten här har gjort är oroande för framtiden. Jag skulle redan nu vilja fråga Lars Ulander, som skall företräda utskottet i debatten: När kommer man att finna ett verk på vilket dessa argument inte kan användas för en lokalisering till Stockholmsområdet? Det skulle vara intressant att få ett exempel på sådana verk. Väger man de regionalpolitiska synpunkterna mot att det blir vissa resor och uppstår vissa kontaktbehov är detta typexemplet på ett nytt verk som utan vidare kan lokaliseras utanför Stockholm. Jag har i dag roat mig med att ringa och fråga några verk, beträffande vilka socialdemokraterna och jag för min del var överens om att lokalisera ut, hur det går att övervinna reseavstånden och kommunikationsproblemen. Jag fick svaret: Det går alldeles utmärkt. Jag uppmanar Lars Ulander, som socialde mokraternas företrädare, att ringa till några verk och kolla upp detta. Han kommer då att få svaret att det faktiskt gått bättre än man från början trodde. Om vi menar något med det eniga uttalandet att nylokalisering av verk skall ske utanför Stockholmsområdet, måste vi också stå för det. För mig är det självklart att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Karl Erik Eriksson säger att vad vi nu bevittnat är ett lappkast. Jag tycker nog att det är värre än så — till stora delar är detta betänkande ett lapptäcke. Jag återkommer till detta. Här har moderater och socialdemokrater än en gång gjort gemensam sak i en fråga som berör regionala balansperspektiv. För drygt ett år sedan var det fråga om en nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö. I dag är det fråga om den centrala AMU-myndighetens lokalisering. Socialdemokrater och moderater går emot en lokalisering till Karlstad och förordar i stället en förläggning till Stockholm. I morgon kommer turen till delar av inlandsbanan, då moderater och socialdemokrater kommer att göra gemensam sak. Jag återkommer till detta i morgondagens debatt om järnvägen. Låt oss då titta litet närmare på de skäl socialdemokrater och moderater anför för att gå emot en lokalisering till Karlstad av den centrala myndigheten för AMU. 1. Att den centrala myndigheten skall ha en samordnande och rådgivande roll innebär att en lokalisering utanför Stockholm skulle innebära merkostnader för resor. 2. Den centrala myndigheten skall ha ansvar för övergripande planering. Men är inte det exakt samma sak som en samordnande och övergripande roll? Vilken annan utlokaliserad statlig verksamhet har inte denna roll? Jag bara frågar, och det vore intressant att få upplysning om detta. 3. Det ansvar för samordning och övergripande planering som utskottsmajoriteten talar om skall gälla utvecklingsarbete, organisationsfrågor, personalpolitik och anslagsframställning. Detta skulle alltså, enligt socialdemokrater och moderater i förening, innebära krav på en lokalisering till Stockholm. Vilken annan statlig myndighet, eller verk, har inte detta ansvar? Vilken annan utlokaliserad statlig myndighet har inte ansvar för organisationsfrågor, personalpolitik och anslagsframställning? Vilken annan utlokaliserad myndighet har inte ansvar för utvecklingsarbete? Jag vet ingen. Gör majoritetsföreträdarna det? Och innebär dessa ansvar i sig en nödvändighet av lokalisering till Stockholm? Herr talman! Om det är så, måste det innebära ett slut på all decentralisering av statlig verksamhet och början till en återflyttning av de utlokaliserade myndigheterna till Stockholm. Det bjuder logiken. Utskottsmajoriteten, dvs. socialdemokrater och moderater, anser att en rekrytering av expertis skulle försvåras av en lokalisering till t.ex. Karlstad. Jag frågar mig: Vilken expertis är det som inte är flyttbar? Vilken expertis är detta, när sådan expertis som AMU själv utbildar, t.ex. licenssvetsare, är flyttbar? Svetsare är väl också experter? Det är tydligen skillnad på folk och folk i det här fallet. På annat sätt kan inte jag tolka majoritetens resonemang i den här frågan. Så till frågan om samarbete och kontakter med myndigheter och organisationer, något som också anförts som ett skäl för förläggning till Stockholm. När det gäller kontakter med skolöverstyrelsen och utarbetande av kursplaner har AMU-kommittén ännu inte sagt någonting om hur detta samarbete skall ske. Hur kan då utskottsmajoriteten anföra att samarbete med SÖ skulle vara ett skäl för förläggning till Stockholm, när ni inte vet hur detta samarbete skall se ut? Och utarbetande av kursplaner för den här verksamheten bör väl vara en av de grundläggande faktorerna för att bedriva en nyttoinriktad AMU-verksamhet, eller hur? Varken proposition eller utskottsmajoritet har alltså presterat något argument som talar emot en lokalisering av myndigheten till Karlstad. Ändå envisas man med att föreslå en lokalisering till Stockholm. Hela propositionens och för all del också utskottsmajoritetens resonemang präglas av upprepningar och staplande av påståenden utan underbyggnad av argument. Det enda man med fördel kan använda betänkandet och den underliggande propositionen till är som skräckexempel i gymnasieskolans filosofiundervisning om argumentationsanalys. När det gäller främjande av den del av regionalpolitiken som innebär en fortsatt utlokalisering av statliga verksamheter är betänkandet till intet förpliktande; snarare är det en hämsko. Från vpk:s sida står vi fast vid att AMU:s centrala myndighet mycket väl kan lokaliseras till Karlstad samt att riksdagens prioriteringsordning vid omlokalisering av statliga verksamheter, där skogslänen står på första plats, därmed uppfylls och ges en konkret innebörd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Elver Jonsson, Lars-Ove Hagberg och Nils Häggström i detta betänkande.

Herr talman! När riksdagen för några månader sedan fattade ett beslut om AMU:s organisation skulle det ankomma på regeringen att senare återkomma med förslag om lokalisering av det centrala kansliet. AMU skulle få en stor självständighet och en mycket klar regional profil. Man skulle förstärka den regionala kompetensen, och kvar skulle bli ett mycket begränsat centralt kansli någonstans. Regeringen skulle alltså återkomma senare med ett förslag härom. Regeringen har nu gjort så och i propositionens form föreslagit Tyresö. Som tredje vice talmannen påpekade har hela utskottet avvisat förslaget. Det har också väckts förslag om alternativa lokaliseringer, där Karlstad framför allt dominerat i diskussionen. Från moderat sida har vi från våra principiella utgångspunkter försökt väga de olika lokaliseringsalternativen mot varandra och sedan dra slutsats av detta. Slutsatsen är, som framgår av betänkandet, att vi förkastat Tyresö. Vi konstaterar att man kan och bör ställa sådana krav på kontakttillgängligheten, både internt och externt, att den här centrala myndighetens kansli skall vara beläget centralt, och då i Stockholm. Vår utgångspunkt när vi tagit upp några kriterier har varit att förvaltningen med de olika beslutsnivåerna bör vara lokaliserad där besluten bäst kan fattas. Det inrymmer såväl beslutens kvalitet som myndighetens interna och externa effektivitet. I AMU-fallet har vi alltså en storleksmässigt mycket begränsad myndighet med 25-30 personer, som sedan skall repliera på en ganska omfattande regional organisation. Det bör, herr talman, understrykas att den regionala organisationen har vuxit kraftigt på den centrala myndighetens bekostnad. I det ligger en decentralisering av ett gott märke, nämligen att man sprider besluten, handläggare, befattningshavare och beslutsfattare ut i alla delar av landet. Vi menar att när man skall analysera vilka krav som skall ställas på en central myndighets lokalisering bör ett par kriterier gälla. För det första bör de interna kommunikationsmöjligheterna vara goda, i det här fallet tillgängligheten mellan den centrala myndigheten och de regionala avläggarna. För det andra bör självfallet finnas en god extern tillgänglighet. Andra myndigheter, departement, organisationer typ skolöverstyrelser, arbetsmarknadsstyrelsen, näringslivets organisationer och arbetsmarknadens organisationer, bör ha stor tillgänglighet och ha lätt att nå den centrala myndigheten. Det är ytterst viktigt därför att det i det här fallet rör sig om en mycket begränsad myndighet storleksmässigt. Då kommer av naturliga skäl de befattningshavarna att ha ett utomordentligt stort kontaktbehov i form av direkta personkontakter, som oftast inte kan fås via data och andra telekommunikationshjälpmedel, även om det inslaget kan öka framöver. Vår slutsats av detta är att det effektivaste sättet att decentralisera, inte bara i fråga om AMU utan i princip hela den svenska offentliga förvaltningen, är funktionsdecentraliseringen. Man för ner beslutsfattandet från central till regional nivå och om möjligt ytterligare ett steg ner, om den nivån finns i organisationen. Då finns det möjligheter att på många ställen i landet, inte bara på ett ställe, fatta för verksamheten viktiga beslut. Man får kvar ett litet, centralt myndighetskansli, som har det stora kontaktbehov som jag tidigare talade om. Detta kansli och befattningshavarna där har alltså behov av mycket omfattande personkontakter. Det är väl ingen tvekan om att det efter en analys utifrån dessa kriterier är lätt att konstatera att med den struktur som finns här i landet på transportoch kommunikationssidan Stockholm många gånger framstår som det i särklass bästa alternativet. Men, herr talman, när jag säger Stockholm innebär inte det något allmänt bejakande av Storstockholmsbegreppet. Det är nämligen inte likgiltigt för landet i övrigt eller för befattningshavare som skall resa till den centrala myndigheten om den ligger centralt i city eller är placerad någonstans i Storstockholmsregionens periferi. Placeringen av centrala ämbetsverks kanslier får inte bli någon form av bricka i ett spel som heter allmän regionalpolitik för Storstockholmsregionen. Jag tycker inte att det på något sätt är bättre att lägga en central myndighets kansli i utkanten av Stockholm, jämfört med någon annan del av Sverige. Transportavstånden blir många gånger lika stora, och det finns t.o.m. exempel på betydligt större transportavstånd. Från vår sida har vi drivit tanken att eftersom AMU:s centrala ledning har ett så stort kontaktbehov bör myndighetens kansli ligga centralt placerat i Stockholmsområdet. Det är därför vi säger nej till Tyresö. Vi konstaterar att regeringspartiets företrädare har varit beredda att ansluta sig till denna uppfattning. Herr talman! Vi kan också konstatera att om man framöver skulle börja diskutera placeringen av den offentliga förvaltningens centrala funktioner sett ur något allmänt inomregionalpolitiskt perspektiv från Stockholms horisont, måste vi från moderata samlingspartiets sida framhålla att det finns väl så goda alternativ utanför Stockholmsregionen. Med andra ord: Argumentet för Stockholm är att det ligger centralt och har god tillgänglighet för övriga delar av landet. Det är mot den bakgrunden vi har tagit ställning.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
Herr talman! Jag har två frågor till herr Högmark, eftersom han står bakom majoritetens förslag om att förlägga den här myndigheten till Stockholm. Anders Högmark säger att det som är avgörande är kvalitet i beslut och myndighetseffektivitet. Ja, låt dessa två påståenden stå! Då frågar jag: Vilken expertis är det som blir svår att rekrytera om man skulle förlägga myndigheten utanför Stockholm? Vilken expertis är det som garanterar kvalitet i beslut och myndighetseffektivitet som endast finns i Stockholm, Anders Högmark? Den andra frågan gäller kontakten med andra myndigheter och organisationer. På den punkten har ni moderater exemplifierat med bl.a. byggnadsstyrelsen. Men är det inte så, Anders Högmark, att byggnadsstyrelsens verksamhet skall minimeras enligt moderat partipolitik? Jag tycker att det är ett anständigt krav att få Anders Högmarks syn på de här två faktorerna, som utgör argumenten för en lokalisering till Stockholm.
Herr talman! Jag kan konstatera att de 25-30 personer som kommer att vara anställda och ansvara för verksamheten inom det centrala kansliet med all sannolikhet kommer att ha intensiva kontakter med företrädare för skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen. Jag utgår också ifrån att de kommer att ha kontakter med både arbetstagarnas organisationer, framför allt på utbildningssidan, och arbetsgivarsidan. Det är ganska rimligt att tro att även om det hade varit möjligt, Björn Samuelson, att få expertis till Karlstad eller någon annan ort som varit aktuell — t.ex. Östersund — hade det varit förenat med betydligt större ansträngningar både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Det skulle antagligen innebära sämre effektivitet om vi förlade det centrala kansliet utanför centrala Stockholm. Det finns alltid möjligheter att få expertis — det är jag övertygad om — men jag tror att uppoffringarna för att få kontakt sinsemellan är betydligt större med ett alternativ utanför Stockholm centralt. Beträffande kontakter med byggnadsstyrelsen måste jag säga att jag inte har dem tydligt i minne. Vad vi har pläderat för och trott på — på ganska goda grunder — är kontakter med skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen. Det är de två dominerande myndigheterna inom den offentliga förvaltningen. Sedan tillkommer det som gäller arbetsmarknadens parter.
Herr talman! Det var bra att jag fick reda på detta. Nu är det inte längre fråga om rekryterande av expertis till den centrala AMU-myndigheten, utan nu gäller det kontakter med utomstående expertis. Eftersom det argument som anförs i majoritetstexten då faller, inställer sig nästa fråga: Är det inte möjligt att s.k. extern expertis åker till den centrala myndigheten, om den nu inte ligger i Stockholm? Det rör sig ju tydligen inte om rekryterande av expertis till den centrala AMU-myndigheten, enligt Anders Högmarks resonemang, utan nu handlar det om att anlita tillfällig expertis utanför myndigheten.
Herr talman! Man kan givetvis alltid, förr eller senare, rekrytera den expertis som man behöver, med hjälp av olika förmåner — men det kan ta viss tid. Det finns exempel från den stora flyttningsvågen inom statsförvaltningen att det var svårt och tog många månader — i vissa fall flera år — att rekrytera kompetent personal. Man kan givetvis gradvis få tag i denna personal, men om man har ett externt personkontaktbehov måste dessa andra personer från skolöverstyrelsen, arbetsmarknadens parter o.d. ta sig till exempelvis Karlstad, som är aktuellt i Björn Samuelsons argumentation. Vi har den uppfattningen från majoritetens sida att det blir större beslutseffektivitet inom verksamheten om man lokaliserar denna myndighets centrala kansli till det centrala Stockholmsområdet. Det är därför som vi förkastar förslaget om Tyresö. Vi tyckte att tillgängligheten till Tyresö för omgivande delar av landet var för dålig — vi ville ha kansliet mer centralt placerat.
Jag får meddela att anslag nu uppsatts om detta plenums fortsättning kl. 19.30 denna dag efter sedvanligt middagsuppehåll.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande rörande lokalisering av AMU-myndigheten behandlas ett antal motioner. Under den allmänna motionstiden aktualiserades av oss socialdemokrater på Värmlandsbänken frågan om denna lokalisering. Vårt krav har därefter återupprepats i en motion med anledning av proposition 186. Vi tyckte och tycker alltjämt att Karlstad är en lämplig lokaliseringsort för det kommande kansliet för AMU-myndigheten. Herr talman! Vi har självfallet inte ändrat uppfattning i denna fråga. Jag beklagar att arbetsmarknadsutskottets majoritet inte tillmötesgått våra berättigade krav om en förläggning av AMU-kansliet till Karlstad. Skälen för en lokalisering till Karlstad är många. Det finns dock ingen anledning för mig att här i dag upprepa alla utomordentligt goda skäl som finns för att utlokalisera myndigheten till residensstaden i Värmlands län. Herr talman! Jag ville med dessa ord bara deklarera att vi motionärer i följande votering kommer att rösta på den reservation som förordat Karlstad som lokaliseringsort för den centrala AMU-myndigheten. Jag yrkar alltså bifall till den reservation som är fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande 14.
Herr talman! När riksdagen behandlade förslaget till AMU:s förändrade organisation beslöts som bekant att man skulle avvakta med lokaliseringen av den centrala myndigheten. Det var en förnuftig behandlingsform. Genom att arbeta på det sättet har vi nu ett ordentligt beslutsunderlag att ta ställning till. Trots att underlaget i mitt tycke är entydigt är dock utskottet inte enigt i sin bedömning av lokaliseringsort. Låt mig, herr talman, slå fast att det inte råder någon oenighet om riksdagens tidigare beslut att i regionalt intresse pröva lokalisering av ny statlig verksamhet. AMU:s organisation har genom det tidigare riksdagsbeslutet decentraliserats mycket kraftigt. Organisationen kommer till helt övervägande del att finnas ute i länen. Den centrala organisationen, som utskottsmajoriteten föreslår skall vara lokaliserad till Stockholmsområdet, omfattar endast en mycket liten del av antalet anställda i nya AMU. I en rapport från Statskonsult av den 4 mars behandlas just dessa frågor. Jag citerar ur rapporten: ”Nya AMU förväntas vid starten omfatta ca 6 000 anställda. Det centrala kansliets detaljorganisation föreligger fn ej. Som riktvärde har dock i förarbetena nämnts att det centrala kansliet kan komma att omfatta ca 30 anställda. Detta skulle innebära en minskning till ca 1/2 av nuvarande centrala, i Stockholm placerade, anställda. Det centrala kansliet skulle således endast utgöra 0,5 90 av antalet anställda. Dvs redan inledningsvis kan konstateras att den största sysselsättningseffekten hänförbar till AMU organisationen är att söka i den decentrala, över hela riket utplacerade verkställande delen.” I dagsläget finns en verkställande tjänsteman i varje län. I den nya organisationen blir det genomsnittligt tio i varje län. Varför är det då så viktigt att den centrala ledningen är lokaliserad till Stockholmsområdet? Den kontaktyta som den nya centrala ledningen för AMU måste ha finns i Stockholmsområdet. Skolöverstyrelsen, AMS, de skilda fackförbunden inom LO, TCO och SACO/SR samt arbetsgivarorganisationerna på de olika förbundsområdena är parter i AMU-verksamheten. Samtliga dessa finns, som alla vet, i Stockholm eller i dess närhet. Den utredning som regeringen grundar sitt ställningstagande på visar att stora svårigheter skulle uppstå om lokalisering skedde till en ort utanför Stockholmsområdet. Den kontaktverksamhet med kursplanering etc. som ständigt måste pågå skulle försvåras betänkligt. Argumentationen i regeringens proposition är enligt utskottsmajoritetens uppfattning helt hållbar. Var i Stockholmsområdet AMU:s centrala ledning skall ligga ankommer det, enligt utskottsmajoritetens mening, på regeringen att avgöra. Regeringen föreslog Tyresö. Att detta förslag avstyrks beror på att vi från socialdemokraterna inte fick majoritet för denna lokaliseringsort. Målet att skapa en effektiv organisation för det centrala AMU har varit vägledande för oss socialdemokrater i valet av lokaliseringsort. Det har, herr talman, ställts en del frågor till mig, bl.a. av Björn Samuelson. Han frågade: Hur skall samarbetet ske? Samarbetet behöver icke någon ny inriktning. Den som har satt sig in i vad det är fråga om vet att man har hållit på med det sedan i början av 1960-talet när det gäller olika kursnämnder vars verksamhet man planerar. Jag kan berätta att exempelvis Handels har flyttat sin kursnämnd till Stockholm från Malmö på grund av de mycket täta kontakterna. Det är naturligtvis från den utgångspunkten som vi har att verka.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
Herr talman! Jag förstår mycket väl varför Lars Ulander i sitt anförande inte med ett enda ord berörde det jag tog upp i mitt inledningsanförande, nämligen de ställningstaganden och mycket starka uttalanden som socialdemokraterna gjorde när de befann sig i oppositionsställning. Nu kan man bara konstatera, Lars Ulander, att ert agerande då är ett minne blott. Nu driver ni en helt annan politik när det gäller att satsa på möjligheterna att decentralisera verksamhet utanför Stockholmsregionen. Jag beklagar uppriktigt att ni så att säga har bytt fot i förhållande till vad ni tyckte 1982. Det hade varit till fördel för vårt lands regionalpolitik, och därmed också för förutsättningarna för en bättre regional balans, om vi från riksdagens sida i dag med mycket stor majoritet skulle kunna fatta beslut om utlokalisering av denna verksamhet till någon annan ort utanför Stockholm, men så tycks inte bli fallet. Lars Ulander sade att han var positiv till det beslutsunderlag som låg till grund för regeringens proposition — det var entydigt positivt för Stockholmsregionen. Men samtidigt erkände Lars Ulander att det inte fanns någon politisk majoritet i utskottet för en lokalisering till Tyresö, utan socialdemokraterna i utskottet vände sig till moderaterna, hos vilka man sedermera fick gehör för en lokalisering till Stockholms centrala delar. Detta tycker jag är beklagligt. Vi hade, som jag sade tidigare, haft möjligheter från riksdagens sida att verkligen ta initiativ till en decentralisering och till en utlokalisering av en myndighet. Nu tycks det inte gå i det här fallet, och jag är övertygad om att det inte heller i några andra fall finns möjlighet att flytta ut verksamhet från Stockholm, om socialdemokraterna får sitta kvar vid regeringsmakten. Då står vi så att säga och stampar på samma ställe, och det beklagar jag uppriktigt.

Herr talman! Jag har inte frågat Lars Ulander vilka verk han vill flytta ut från Stockholm. Jag har bett honom att ge ett exempel på ett nytt verk där man inte kan använda samma argument som regeringen och Lars Ulander använder nu, för att behålla det ur kontaktsynpunkt m.m. Men jag kan göra det ännu lättare för Lars Ulander: Nämn ett av de verk som lokaliserades ut i början av 1970-talet — då vi var överens om att man av regionalpolitiska skäl skulle lokalisera ut dem, trots olägenheterna när det gäller kontaktproblem — där man inte skulle kunna använda dessa argument! Då var vi överens, Lars Ulander och jag. Jag står kvar vid min principiella linje, men det gör inte Lars Ulander. Sedan säger Lars Ulander att det är en bagatell vi diskuterar —6 000 berörs av denna utbildning ute i länen. Ja visst! Men det är väl ändå att trampa snett i debatten! Det är inte 6 000 nya människor, utan det är 6 000 AMU-elever som vi har förut ute i de olika länen. Vad vi nu diskuterar, Lars Ulander, är det fristående AMU-kansliet, som vi anser att man mycket väl kan utlokalisera exempelvis till Värmland och Karlstad. Sedan säger Lars Ulander så här: Jag vill slå fast att vi står fast vid principuttalandet. Han menade ett uttalande som jag har citerat här och flera har knutit an till. Det är bra, men vad som är bekymmersamt är att Lars Ulander och övriga socialdemokrater tydligen är beredda att rösta helt annorlunda i praktiken.

Herr talman! Självfallet är det så att regionalpolitik har ett pris. Självfallet är det så, Lars Ulander, att regionalpolitik kostar pengar. Om Lars Ulander har en annan uppfattning, tycker jag att han skall deklarera detta. Det kostar pengar även i det här fallet, naturligt nog. Lars Ulander upphöjer sådant som kontaktytor, nära kontakter, intimt samarbete till att bli principer i detta fall. Låt gå för det då! Vilka kontaktytor, vilka nära kontakter och vilket intimt samarbete är det som inte vägverket, domänverket och trafiksäkerhetsverket behöver? När det gäller frågan om samarbete så har ju kommittén inte sagt något om hur samarbetet med skolöverstyrelsen skall se ut. Det rör en så väsentlig del som utarbetandet av kursplaner. Hur kan man då använda frågan om samarbete som någon form av argument för att förlägga myndigheten till Stockholm och inte till Karlstad. Får jag fråga: Delar Lars Ulander herr Högmarks syn på problemet med rekrytering av expertis? Om Lars Ulander gör det, vad är det då som säger att det skulle bli svårt att rekrytera expertis till Karlstad, när det mest är fråga om extern expertis. Det går bra att sätta sådana personer på ett tåg eller ett flygplan. Är de centrala yrkesnämnderna några särskilt stora organisationer, Lars Ulander? Ni har dåligt på fötterna! Det finns ingenting i debatten, ingenting i propositionen, ingenting i betänkandet som talar emot en lokalisering till Karlstad av denna centrala myndighet.
Herr talman! Arne Fransson säger att socialdemokraterna har lämnat sin tidigare uppfattning. Så är det inte. Jag vill påstå att denna förändring av AMU är ett väl så gott exempel på hur det kan gå till när man skall decentralisera från Stockholm till andra orter. Jag vill som sagt hänvisa till det resonemang som jag förde i min inledning. Det bör täcka den delen. Karl Erik Eriksson använde sig av siffror som är litet diskutabla. Jag hoppas det var en felsägning. Det är nämligen så, om vi tar mars månad 1985, att det är 42 500 personer som är i utbildning. Siffran 6 000 avser helt andra personer, och det är därför inte riktigt att ta med den. Alldeles klart är att utlokaliseringen av folk ute i länen i och med denna förändring är väldigt stor. Förutom de 30 personer som finns på det centrala kansliet i Stockholm och som skall vara verkställande ledamöter finns det ute i länen totalt 250 personer utlokaliserade, nämligen i genomsnitt ungefär 10 personer i varje län. Det är ingen liten del. Anledningen till att man har detta kansli i Stockholm tycker jag att jag redogjort för rätt väl. Björn Samuelson tar tydligen ingen som helst notis om att man måste ha speciella kontakter just i detta organ. Det har man haft hela tiden. Det är ingenting nytt. Det är erfarenheter som man fortsättningsvis kanske kan göra avstamp ifrån. Men jag tycker att Björn Samuelson borde förstå att det inte är bra att ha det så att alla dessa människor skall åka till en speciell ort, när de alla bor på samma ort. Jag har inte hittat någonting i argumentationen som är speciellt hållbart.
Herr talman! Lars Ulander påstår att man från socialdemokraternas sida inte skulle ha intagit någon ny ståndpunkt i de här frågorna. Men det stämmer ju inte alls med verkligheten. Jag citerade i mitt inledningsanförande ur innehållet i den socialdemokratiska partimotionen från 1982, av vilken det klart framgick att man från socialdemokraternas sida, när man befann sig i oppositionsställning, var intresserad av att verka för en utlokalisering och en decentralisering av beslutsfattandet. I dag intar man en helt annan ståndpunkt — det beklagar jag verkligen. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga till Lars Ulander: Vi var ju i början av 1970-talet överens om att utlokalisera en del statliga myndigheter från Stockholm till olika delar av landet. Även vid det tillfället betonades starkt från dessa myndigheters sida behovet av kontakter med Stockholmsregionen. Och vad jag kan förstå har kontakterna fungerat väldigt bra. Vad är det då, Lars Ulander, som säger att AMU:s centrala kansli inte kan placeras någon annanstans? Man har ju ändå möjligheter genom telefonsamtal eller besök att upprätthålla dessa kontakter. Jag är övertygad om att om man faller till föga för just sådana här argument, har vi inga förutsättningar att i framtiden utlokalisera någon verksamhet från Stockholm, utan den blir kvar här och får som följd en fortsatt expansion i Stockholm även inom den offentliga sektorn. Det kan vi från centerns sida icke acceptera.
Herr talman! Lars Ulander talade om kanslierna ute i länen, om att de är decentraliserade. Det är bra att de är, och detta gav jag regeringen en eloge för i mitt första anförande, men jag sade samtidigt att det hade varit märkligt om detta beslut inte hade fattats, för man har riksdagens order därvidlag. Det är också bra att de 6 000 anställda inom utbildningen är decentraliserade. Det är riktigt att antalet anställda är 6 000. Men vad vi diskuterar i dag, Lars Ulander, är vart det fristående AMU-kansliet skall lokaliseras. Om jag har räknat rätt, så är Lars Ulanders replikrätt nu förbrukad, men om så inte är fallet, vill jag ställa frågan på nytt: Vad är det som skiljer de kontaktbehov som alla andra verk hade — något som har upprepats här från flera debattörer — mot det kontaktbehov som den centrala AMU-myndigheten har? Ta det enkelt. Nämn något av de verk som Lars Ulander och jag var överens om skulle utlokaliseras. Jag vill instämma i vad Arne Fransson sade. Trots principdeklarationer från regeringens talesman i dessa frågor, är jag bekymrad för framtiden. När man inte kan lokalisera ut ett nytt verk, hur skall man då i framtiden kunna klara att avlasta Stockholm?
Herr talman! Jag skall göra det litet enklare: Majoriteten talar om att det är nödvändigt att rekrytera erforderlig expertis till den nya organisationen. Får jag fråga Lars Ulander: Vad är det för skillnad på den expertis som skall rekryteras till AMU-myndigheten och den expertis i form av yrkesarbetare, licenssvetsare och andra, som varje dag får flytta dit jobben finns här i landet? Vad är det för speciellt med den här expertisen som gör att den inte kan flytta till Karlstad? Varför gör ni så stor skillnad, Lars Ulander, på folk och folk?
Herr talman! När det gäller utlokalisering och decentralisering vill jag säga till Arne Fransson att det här är fråga om 6 000 anställda, som Karl Erik Eriksson sade, ute i länen plus 250 personer som kommer att tjänstgöra som handläggare. I den centrala myndigheten skall det finnas 30 anställda. Denna debatt är litet för lång för att gälla 30 människor. Jag har försökt förklara varför det är nödvändigt med dessa 30 anställda, nämligen att de skall ha kontakt med skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, de 24 förbunden inom LO-området, TCO, SACO-SR och arbetsgivarorganisationerna. De måste ha dessa kontakter för att verksamheten över huvud taget skall flyta. Det är också anledningen till att vi anser att myndigheten skall vara lokaliserad till Stockholmsområdet — annars skulle vi inte behöva ha en stor debatt om var 30 tjänstemän skall placeras. Det är alltså fråga om att — något som jag tycker att vpk skall fundera vidare på — effektivisera ett organ som är till för de människor som i varje fall socialdemokratin slår vakt om, nämligen dem som är svaga på arbetsmarknaden och behöver sin utbildning.

Herr talman! I åtta motioner framställs kravet på en lokalisering av den centrala myndigheten för AMU-organisationen till Värmland och Karlstad. Det finns således ett stort regionalpolitiskt intresse för att få den centrala myndigheten till ett av skogslänen, som trots högkonjunktur har en besvärlig arbetsmarknad. Herr talman! Jag blev bestört när jag tog del av propositionens förslag att lokalisera den centrala enheten till Tyresö kommun. Trots flera uttalanden från arbetsmarknadsutskottet om den prioriteringsordning som bör gälla vid lokalisering av ny statlig administration föreslår arbetsmarknadsministern Stockholmsområdet. När jag nu tar del av arbetsmarknadsutskottets betänkande inser jag att det inte kommer att ske någon lokalisering utanför centrala Stockholm i fortsättningen. Frågan gäller inte längre lokalisering till Tyresö eller någon ort i skogslänen. Nej, nu har socialdemokrater och moderater i utskottet anslutit sig till de centralistiska krafter som alltid motarbetar en jämnare fördelning av arbetsplatser i hela vårt land. Min förhoppning är, herr talman, att kammarens socialdemokrater och moderater nu visar sitt förnuft och stödjer reservationen från centern, folkpartiet och vpk. inte ett frånträdande av den prioriteringsordning vid lokaliseringen av statlig verksamhet som utskottet tidigare uttalat sig för —” Kvinnornas villkor Herr talman! Alla lokalisermgsfrågor är speciella: Utskortsmajoriteten påarbetsmarknakan med den nu presenterade tekniken lokalisera all statlig verksamhet till denm.m. centrala Stockholm. Tyvärr tror jag att det kommer att bli så att all ny statlig verksamhet lokaliseras just hit. Jag beklagar att socialdemokrater och moderater har gått ifrån arbetsmarknadsutskottets tidigare uttalanden. Det nu demonstrerade tillvägagångssättet kommer inte att stärka förtroendet för lokaliseringspolitiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! När jag tänker tillbaka på jämställdhetsdebatten genom åren så slår det mig hur statisk den varit, hur den har präglats av en övertro på central styrning och kanske framför allt hur den har präglats av en negativ kvinnosyn. Hela tiden förs debatten med mannen som förebild. Det är mannens arbetsuppgifter och positioner som är eftersträvansvärda. Kvinnors arbete nedvärderas och etiketteras som traditionellt med en negativ underton. Det är ingenting nytt att kvinnor arbetar. Det har de alltid gjort. Däremot har kvinnors arbete varit ointressant för nationalekonomer och statistiker. Det är först sedan kvinnorna bytt ut hemmet som arbetsplats mot ett avlönat arbete som det börjat räknas. När det gamla bondesamhället avlöstes av industrisamhället ändrades i första hand männens arbetsförhållanden. De arbetsuppgifter som av tradition utförts av männen industrialiserades och männen följde med in i fabrikerna, där de fortsatte med sina traditionella arbetsuppgifter i industriell skala. Ingen tyckte illa härom och ingen drömde om att föraktfullt klassa ner männens arbete som traditionellt och mindre värt. När kvinnornas arbete förändrades på liknande sätt, dvs. det traditionella kvinnliga arbetet i hemmet ”industrialiserades” och kvinnorna bytte hemmet som arbetsplats mot sjukhuset, daghemmet, skolan, kontoret osv. har detta betraktats med 89 bekymrat rynkade pannor och mycket tal om kvinnors snäva yrkesval och obenägenhet att söka sig utanför upptrampade stigar. I proposition 1984/85:130 kan man läsa bl.a. följande: ”Enligt FoB 1980 arbetade drygt hälften av det totala antalet sysselsatta kvinnorna i tio traditionella kvinnoyrken: sekreterare, sjukvårdsbiträde, affärsbiträde, städare, barnsköterska, bokförare och kontorskassör, sjuksköterska, klasslärare, hemvårdare och köksbiträde. I de tio vanligaste mansyrkena återfanns 35 96 av de sysselsatta männen. Att kvinnorna är koncentrerade till så få yrken beror inte enbart på kvinnornas traditionella yrkesval utan också på de yrkesdefinitioner som används. Männens yrken är i allmänhet mer väldefinierade än de traditionella kvinnoyrkena. Så innehåller exempelvis yrkesgruppen hälsooch sjukvårdsarbete, socialt arbete m.m. åtta yrken medan yrkesgruppen tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m. innehåller 20 yrken. Båda yrkesgrupperna har ungefär lika många anställda.” Observera ordvalet: medan kvinnors yrken betecknas som traditionella betecknas männens lika traditionella yrken som vanliga. Jag kan inte låta bli att fråga mig om vi inte i viss utsträckning rör oss med felaktiga föreställningar om männens arbetsmarknad — jag understryker orden ”i viss utsträckning”. Är det inte så att de är minst lika traditionella som kvinnorna i sitt yrkesval? Är det möjligen så att männen genom specialisering blivit mer begränsade och därmed ger intryck av att stå för större variation än vad de i realiteten gör? Och då kan man börja fråga hur det kommer sig att det är så negativt att vara kvinna och traditionell, medan det är positivt att vara man och traditionell? Varför är det positivit att gå i fädrens spår medan det är negativt att gå i mödrars spår? Varför ser vi med så olika ögon på mäns resp. kvinnors yrkesval? En starkt bidragande orsak är säkerligen att kvinnornas arbete har en annan politisk dimension än männens. Det är starkt förenat med främst familjepolitiken. I decennier har debatten förts i termer som nedvärderar omsorgen om de egna barnen i hemmet, medan värdet av samhällets omsorg om barnen uppvärderats. Barnomsorg har framställts som ett arbete för specialister och offentliga institutioner. Kritik mot denna syn har tillbakavisats som bakåtsträveri. Först under de allra senaste åren har värdet av vård av egna barn i hemmet börjat få genomslag i en bredare debatt, som förs av de borgerliga partierna. Den systematiska nedvärdering av kvinnors arbete som ägt rum under decennier har direkt motarbetat strävandena efter jämställdhet i arbetslivet. En förutsättning för att en människa skall våga pröva någonting nytt och bryta mot vedertagna normer och sedvänjor, våga vara banbrytare är att den människan har självkänsla och känner en uppskattning från omgivningen. Den som ständigt får höra att han eller hon inte duger, att det som tidigare generationer arbetat med inte är gott nog, får aldrig den självkänsla och trygghet i livet som krävs för att våga någonting annat och nytt. Den människan får aldrig den självkänsla som fordras för att våga ställa krav. Och det är här jag tror vi måste bygga upp kvinnors självkänsla och tro på sig — Nr 151 själva. Kvinnors arbete såväl inom som utom hemmet utgör en förutsättning för samhällets existens. Utan den vård och de tjänster som utförs av kvinnor skulle samhällsmaskineriet stanna. Deras arbetsuppgifter innehåller så oerhört mycket av värde och mänsklig värme och är meningsfulla i ordets djupaste betydelse. 2 : denm.m. Jag tror att en positiv attityd till kvinnors traditionella arbete är en förutsättning för att kvinnorna skall röna uppskattning på arbetsmarknaden från såväl sig själva och varandra som från männen. Det är en förutsättning för att de skall bli eftertraktade också på andra delar av arbetsmarknaden. Då kan också kvinnors traditionella arbetsuppgifter komma att bli eftertraktansvärda för män som nu är låsta i sina traditionella yrkesroller. Då kan vi kanske börja hoppas på en arbetsmarknad för alla — såväl kvinnor som män. För det är ju otvivelaktigt så att vi har en arbetsmarknad som i många avseenden är delad i två hälfter. Kvinnor och män är låsta inte bara i olika yrkesroller och med olika villkor. De har i ökande utsträckning kommit att delas upp i två helt skilda delar av arbetsmarknaden — männen i den privata, konkurrensutsatta sektorn, kvinnorna i den offentliga, skyddade sektorn. Härigenom har skapats ännu större hinder för en gemensam arbetsmarknad, eftersom villkoren i väsentliga avseenden är olika inom de båda sektorerna. I arbetsmarknadsutskottets betänkande och regeringens proposition framhålls nu den offentliga sektorn som en förutsättning för kvinnornas arbete liksom för andras arbete. Utskottet ställer sig i huvudsak bakom tankegångarna i vpk:s motion. Detta ger en totalt missvisande bild. De arbetsuppgifter, huvudsakligen i form av tjänster och service, som utförs av kvinnor inom den offentliga sektorn i dag är en förutsättning för samhällsmaskineriet och för kvinnors arbetsmarknad utanför hemmet. Däremot är det på intet sätt en förutsättning att detta arbete utförs inom den offentliga sektorn. Det kani stor utsträckning utföras minst lika bra inom den privata sektorn. Framför allt kan de ekonomiska förutsättningarna för detta arbete bli betydligt gynnsammare om de förs över från den sektor som behärskas av politiska beslut och i stället öppnas för konkurrens. Därigenom skulle det också öppnas möjligheter för mångfald och valfrihet. För kvinnorna, som i dag är bundna till den offentliga sektorn, skulle det innebära en möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare och olika inriktningar av arbetet. Deras arbetsmarknad skulle breddas. I reservation 1 har vi moderater pekat på det förhållandet att den kraftiga utbyggnaden av den offentliga sektorn har medverkat till att kvinnor huvudsakligen har erbjudits just traditionella arbetsuppgifter. De har inte stimulerats att söka andra arbetsuppgifter under de perioder då det förelegat en efterfrågan på arbetskraft till näringslivet. Det har inte heller ställts tillräckligt starka krav på näringslivet att anställa kvinnor. I stället har den kraftiga utbyggnaden av den offentliga sektorn bidragit till att förstärka 91 Finansieringen av den växande offentliga sektorn har i stället hämmat näringslivets tillväxt. Detta har snarast försvårat kvinnornas möjligheter att etablera sig inom näringslivet. Likaså har utbyggnaden av barnomsorgen förhindrats genom att den gjorts till ett offentligt monopol. Enskilda initiativ och alternativa lösningar, anpassade till de enskilda familjernas behov, kan inte utvecklas på grund av statsbidragssystemet. Härigenom minskas möjligheterna att arbeta utanför hemmet för många föräldrar. Det är överraskande, herr talman, att de andra borgerliga partierna så oreserverat ställt sig bakom majoritetsskrivningen i detta avseende. Jag skulle vilja fråga centerns och folkpartiets företrädare om detta indikerar en ändrad inställning från de båda partiernas sida till de offentliga monopolen. I samma reservation tar vi också avstånd från utskottsmajoritetens ställningstagande till en generell förkortning av den dagliga arbetstiden till sex timmar per dag, vilket enligt utskottet skulle underlätta småbarnsföräldrarnas möjligheter att kombinera förvärvsarbete med god omsorg om barnen. Först och främst har småbarnsföräldrar redan nu rätt till sex timmars arbetsdag. Det är svårt att se hur en generell förkortning av arbetstiden till sex timmar också för andra arbetstagare skulle underlätta situationen för småbarnsföräldrarna. Tvärtom skulle en sådan arbetstidsförkortning få oöverskådliga ekonomiska konsekvenser, under förutsättning att den inte åtföljdes av en motsvarande sänkning av lönekostnaderna. Men även då talar mycket för att en generell arbetstidsförkortning skulle få negativa konsekvenser på en rad områden och snarast försvåra situationen på arbetsmarknaden. Detta skulle inte vara till fördel för kvinnorna och inte heller för männen. Från moderat håll har vi anvisat en annan väg. Vårt sätt att leva har förändrats, inte minst genom att kvinnorna förvärvsarbetar i nästan lika stor utsträckning som männen. Både kvinnor och män har ansvar för barn och hem samtidigt som de har ett förvärvsarbete. Detta har påverkat arbetslivet. Kvinnor arbetar i stor utsträckning deltid. Möjligheterna att få deltidsarbete har varit en av orsakerna till att kvinnor sökt sig till den offentliga servicesektorn. Här har behovet av deltidstjänster och därmed möjligheterna att erbjuda sådana varit störst. Genom att den offentliga sektorn tillgodosett kvinnornas efterfrågan på arbete och behov av olika arbetstider, har näringslivet aldrig behövt ställas inför kravet att anpassa arbetstiderna efter föräldrars behov av att kunna kombinera förvärvsarbete med ansvar för barnen. Inställningen att hem och barn är en kvinnofråga som inte berör de manligt dominerade yrkesområdena har befästs. Den tekniska utvecklingen kommer nu med nya krav och nya förutsättningar. Behovet av varierande arbetstider och förutsättningarna att erbjuda alternativa arbetstider också i industrin ökar. Härigenom skapas också förutsättningar för att kombinera även industriarbete med ansvaret för hem och familj. Detta innebär männens chans att komma ifrån sina traditionella bindningar och få en möjlighet att delta i familjens liv på samma villkor som kvinnorna. För kvinnorna innebär datatekniken en andra chans på arbetsmarknaden. Här finns inga etablerade traditioner. Tekniken är ny för alla. Den är tillgänglig för alla på samma villkor. Här måste kvinnorna själva hålla sig framme och se till att de inte blir omsprungna. De produktivitetsförbättringar som föjer med den nya tekniken ger utrymme för arbetstidsförkortningar. Däremot är det inte troligt och kanske inte heller önskvärt att framtida förkortningar av arbetstiden tas ut jämnt över hela arbetsmarknaden. Förutsättningarna kommer att vara olika i olika branscher och i olika företag resp. förvaltningar. Detta i sin tur skapar möjligheter för såväl kvinnor som män att under olika skeden av livet anpassa arbetstiden till de krav som t.ex. familjen ställer. Livet kan komma att präglas av ett mycket större mått av mångfald och valfrihet och därmed högre livskvalitet än nu. För att ta vara på de möjligheter utvecklingen erbjuder behöver vi skapa utrymme för flexibilitet, för experimentlusta och för människors möjligheter att söka sig fram och finna de former som är bäst för dem själva. Det är därför inte mer av centralstyrning och lagreglering som behövs, utan vi behöver i stället lösa upp de bindningar som nuvarande lagstiftning innebär. Därför anser vi att arbetstidsregleringen, i den mån den inte motiveras av skyddsoch säkerhetsskäl, bör överföras till avtal så nära de lokala arbetsplatserna som möjligt. De attityder som statsmakterna ger uttryck för och de initiativ som tas är självfallet väsentliga för att driva på utvecklingen mot ett samhälle och en arbetsmarknad som präglas av jämställdhet mellan kvinnor och män. Attityderna måste påverkas i praktisk tillämpning i hemmet och i skolan lika väl som inom alla andra samhällssektorer. Utskottet konstaterar också att det råder bred politisk enighet om jämställdhetsmålen och om behovet av aktiva insatser, som måste spänna över ett mycket brett område. Enigheten härom är så stor att vi från moderat sida inte sett något behov av att i betänkandet göra någon särskild markering i detta avseende. Inriktningen i vår motion har tillgodosetts. I regeringens proposition nr 130 finns en grundlig och innehållsrik redogörelse för en rad olika aktiviteter i syfte att driva på jämställdhetsarbetet. Regeringen har fortsatt det arbete som bedrevs av de borgerliga regeringarna, och ambitionsnivån är fortsatt hög. Också detta understryker den värdegemenskap som finns och den vikt som samtliga partier lägger vid jämställdhetsfrågorna. Sedan kan man diskutera vilka medel som kan väntas få bäst effekt. För att manifestera den höga ambitionsnivån äskas mera pengar. Denna gång handlar det om 5 milj.kr. till olika projekt. Från moderat håll yrkar vi avslag på dessa pengar. Vi anser att varje arbetsgivare, utbildningsgivare eller organisation har ett ansvar att inom sitt område vidta åtgärder som främjar jämställdheten. Det skall inte behövas särskilda statliga medel för sådana ändamål, utan de skall finansieras inom ramen för den ordinarie budgeten. Hur skall vi kunna vänta oss att jämställdhetsaspekterna blir ett normalt och naturligt inslag i varje aktivitet inom alla samhällsområden, om vi hela tiden förutsätter att ingenting sker utan särskilda statliga medel, framför allt som dessa medel inte finns? De måste lånas. Av erfarenhet vet vi att det i ekonomiskt kärva tider med en sviktande arbetsmarknad blir svårare för kvinnorna att hävda sig. Det är därför av avsevärt intresse för kvinnorna att vi får balans i vår ekonomi. Det är därför en bakvänd politik att i jämställdhetens namn ytterligare erodera statens finanser. Av samma skäl går vi, liksom tidigare, emot det särskilda bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Bidraget går huvudsakligen till de politiska kvinnoorganisationerna. Därmed avlastar man moderpartierna en del av det ekonomiska ansvaret för sina kvinnoorganisationer. Bidraget innebär i realiteten ytterligare ett partistöd. Det är en annan sak att de icke-politiska kvinnoorganisationerna bör ha samma möjligheter till statliga bidrag som andra organisationer. Därför vill vi att de projektstöd som nu utgår skall omräknas till generella bidrag. Inom ramen för det aktiva jämställdhetsarbetet finns det anledning att se upp med den verksamhet som lyder under arbetsmarknadsutskottets ansvarsområde. De arbetsmarknadspolitiska insatserna är i stor utsträckning riktade till män och anpassade till mäns traditionella yrkesområden. Kvinnornas möjligheter måste öka och ställas i relation till antalet arbetslösa. Däremot anser jag att vi borde diskutera lämpligheten i att avsätta särskilda resurser till satsningar på kvinnor i likhet med den s.k. 10-miljonerskampanjen. Av 100 milj.kr. som anslogs till rekryteringsstöd avsattes 10 milj.kr. för särskilda kvinnosatsningar. Dessa 10 milj.kr. har av allt att döma använts väl, men borde inte kvinnorna haft ungefär hälften av de 100 miljonerna, dvs. 50 miljoner? Och dessa pengar borde ha kommit dem till del självklart. Det skulle inte behövas några särskilda pekpinnar för att tillgodose behoven hos hälften av befolkningen. Svagheten i denna form av kortsiktiga, tidsbegränsade kampanjer framgår av propositionen, där det också med en suck konstateras att de goda resultaten på kort sikt inte visat sig bestående, utan att kvinnorna efter en tid återgått till mer rutinbetonade arbetsuppgifter. Här är det en självklar uppgift för oss som arbetar med arbetsmarknadsfrågorna att vara observanta och aldrig släppa kravet på att åtgärdsarsenalen skall komma kvinnor och män till del i lika grad. Likaså får vi aldrig släppa bevakningen av att alla möjligheter tas till vara att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Det är därför med beklagande och undran vi konstaterar att vi moderater är ensamma om att framhålla hur viktigt det är att placering av flickor i ungdomslag utnyttjas, så att flickornas yrkesval breddas, genom att bättre följa riksdagens ursprungliga intentioner och öka andelen platser i ungdomslag inom den enskilda sektorn. Fortfarande är det ju så att antalet ungdomslagsplatser inom den — Nr 151 enskilda sektorn är minimalt. Det är ju ändå här möjligheterna till fasta å s E : z Tisdagen den arbeten och inbrytningar på de nya teknikområdena i första hand finns. 28 maj 1985 Herr talman! Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig demokratifråga. Det är en fråga om alla människors lika värde och rätt till Kvinnornas villkor lika möjligheter: Något kan fstadkömmas genom påverkan Oc aktiva påarbetsmarknainsatser men til syvende og sidst kommer det inga påtagliga resultat till stånd, den mm om vi inte lyckas påverka de attityder som dominerar i synen på manligt resp. kvinnligt. Det handlar främst om att tillämpa jämställdhet till vardags, i hemmet, i skolan, på den egna arbetsplatsen. Det handlar om vårt sätt att betrakta våra medmänniskor, vårt sätt att lyssna på dem och bemöta dem i olika sammanhang. Genom att skapa medvetenhet om de skillnader som råder, mestadels omedvetet, skapar vi förutsättningar för förändringar. Då skapar vi också förutsättningar för att kvinnorna skall få det självförtroende som är nödvändigt för att de själva skall våga och orka ta vara på de möjligheter som vårt samhälle erbjuder och ställa krav på lika behandling.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

Herr talman! Jämställdhet är en fråga om delat ansvar och lika villkor i hem, arbetsliv och samhälle. Arbetet för att åstadkomma jämbördiga villkor för kvinnor och män är svårt men en mycket viktig samhällsuppgift. Enligt centerns uppfattning ger det decentraliserade samhället de bästa förutsättningarna att nå ökad jämställdhet. Det är en självklarhet för centern, vars politiska arbete bygger på uppfattningen om alla människors lika värde och rättigheter, att verka för åtgärder som tryggar såväl mäns som kvinnors lika möjligheter till utbildning och arbete, omsorg om och ansvar för barnen samt inflytande i och ansvar för samhället. Det decentraliserade samhället med närhet mellan arbete, bostäder och service och med så många som möjligt delaktiga i beslutsfattandet ger enligt vår mening de bästa möjligheterna att uppnå även en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Centern har varit pådrivande i jämställdhetsarbetet och i regeringsställning medverkat till en rad åtgärder som undanröjt hinder för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det gäller inte minst möjligheterna att förena förvärvsarbete med föräldraskap, reformer på skolans område, en förstärkt opinionsbildning m.m. Den organisatoriskt sett kanske viktigaste förändring som genomförts var dock införandet av jämställdhetslagen och inrättandet av jämställdhetsombudsmannen 1980. Därmed fick jämställdhetsarbetet en slagkraftig organisatorisk form. I den allmänna debatten påtalas ofta de sämre villkor och möjligheter kvinnorna har i förvärvslivet i förhållande till männen. Jag vill dock för min del—-ilikhet med vad som framförs i den centermotion med Karin Andersson som första namn som behandlas i det aktuella betänkandet — understryka att 95 det kanske viktigaste för att jämställdhet skall kunna skapas är att åstadkomma likvärdiga möjligheter för kvinnor — och för den delen också för män — att få arbete oavsett var man bor. En aktiv regionalpolitik är ett av de bästa instrumenten för en ökad jämställdhet. Såsom framhålls i reservation nr 14 har ett stort antal kvinnor fått arbete genom att lokaliseringsstöd utgått. Detta är bl.a. ett resultat av att stödet villkorats med att minst 40 96 av vartdera könet skall rekryteras vid företagsexpansion. Det har emellertid beviljats ett stort antal dispenser från denna regel med bl.a. motiveringen att det inte finns tillräckligt med utbildade kvinnor att rekrytera till de lediga platserna. En väg att komma till rätta med detta problem är att öka arbetsmarknadsutbildningen inom områden som kan förbättra sysselsättningsmöjligheterna i glesbygdsregionerna, dvs. i många fall inom de areella näringarna. Det är väl känt att det råder en bristande jämställdhet mellan kvinnor i storstadsregioner, som har bättre möjligheter att få jobb, och kvinnor bosatta i glesbygden. Detta är naturligtvis mycket väsentliga frågor. Jag vill understryka att jämställdhetsarbetet även måste avspeglas inom myndighetsorganisationen och utredningsväsendet. Dessa synpunkter har vi vidareutvecklat i fyra reservationer som finns fogade till nu aktuellt betänkande. Herr talman! Vidare vill jag betona vikten av att de invandrarorganisationer som arbetar för att stärka invandrarkvinnornas roll får ett tillräckligt stöd. Det är därför att beklaga att vårt förslag om ökat stöd till kvinnosektionerna inom invandrarorganisationerna inte biträds av utskottsmajoriteten. Så vill jag säga några ord med anledning av Sonja Rembos inlägg. Jag vill bara konstatera att hon drar slutsatser som inte överensstämmer med vad utskottsmajoriteten har anfört när det gäller den offentliga sektorn och kvinnors möjlighet till sysselsättning. Utskottets ställningstagande är inte något nytt. Centern har i dag i sin partimotion presenterat sin syn på den framtida inriktningen på familjepolitiken. Centerns inställning ligger fast. Möjligtvis har moderaterna sprungit ifrån sitt tidigare ställningstagande i arbetsmarknadsutskottet genom att avlämna reservation nr 1; tydligen står man inte fast vid den ställning som man tog för några år sedan. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till centerreservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Min fråga till Arne Fransson gällde den offentliga sektorns värde för kvinnors arbetsmarknad. Utskottsmajoriteten med undantag för moderaterna har ju i huvudsak skrivit under de tankar som förts fram i vpk-motionen. I den kräver man i sin tur uttryckligen utbyggnad av den offentliga sektorn just i jämställdhetssyfte och för att värna om kvinnors arbetsmarknad. Nu säger Arne Fransson att centerns inställning ligger fast, men vilken är då centerns inställning? Det skulle jag vilja veta. Vi har inte sprungit ifrån några ställningstaganden. Vi har hela tiden stått fast i vår uppfattning att den offentliga sektorns enorma expansion har varit till nackdel för hela vår ekonomi. En av de delmarknader som har farit illa är - Nr 151 just kvinnors arbetsmarknad. Tisdagen den
Herr talman! När jag sade att moderata samlingspartiet hade sprungit ifrån sitt tidigare ställningstagande var det mot bakgrund av att man vid tidigare tillfällen har skrivit under just vad arbetsmarknadsutskottet säger i dag; man kanske inte gjorde det förra året, men man har gjort det tidigare. Därför fann jag anledning att göra denna markering. Kvinnors möjligheter att i fortsättningen få arbete inom den offentliga sektorn är naturligtvis avhängiga av vilka resurser och förutsättningar vi har att bygga ut denna sektorn. Från centerns sida är vi anhängare av att på vissa områden bygga ut den offentliga sektorn, men vi är också positiva till den privata sektorn, där det kan skapas en mängd olika uppgifter även för kvinnor. Därför tycker jag att det inte råder något motsatsförhållande mellan vad som står i detta betänkande och vad vi har framfört i andra sammanhang.
Herr talman! Skall jag tolka Arne Fransson så att centern nu ställer sig bakom en utbyggnad av barnomsorgen i offentlig regi i stället för utbyggnad i enskild regi, som öppnar möjligheter för alternativ och valmöjligheter för föräldrarna? Sedan förstår jag fortfarande inte vad det är för ståndpunkter vi moderater skulle ha sprungit ifrån. Vi står fast vid den politik som vi fört i åtskilliga år.
Herr talman! Det är viktigt, Sonja Rembo, att man i politiska debatter inte tolkar något annat än vad motdebattören har sagt. Jag vill framhålla, som jag sade i mitt anförande, att vi i vår familjepolitiska motion som avlämnats till riksdagen i dag, har redogjort för våra ställningstaganden. Vi ser det som viktigt att det finns en valfrihet för familjerna genom inslag av olika former för barnomsorgen. Barnomsorgen skall ju utformas efter barnens bästa. Det bör finnas en frihet för familjerna att välja olika omsorgsformer. Både den privata och den offentliga barnomsorgen bör också kunna skapa sysselsättningstillfällen. Jag tycker som sagt, herr talman, att det är viktigt att man inte lägger någonting annat i någon annans mun än vad vederbörande har sagt.
Herr talman! Först en eloge till jämställdhetsminister Anita Gradin som är med och följer debatten. Jag tror för övrigt att statsrådet när det gäller jämställdhetsfrågor har större sympatier för sina strävanden i denna kammare än i regeringskretsar. Ur den synpunkten har hon valt rätt tillfälle och rätt rum. Herr talman! I arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män kan det vara nyttigt att också ta en titt i ”backspegeln”. Vi kan å ena sidan konstatera att det hänt väldigt mycket under det senaste decenniet, å andra 9” sidan att mycket återstår. Utifrån liberala utgångspunkter är det självklart att kräva fortsatt ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och att man fritt skall kunna utveckla de egna förutsättningarna och önskemålen. Men skall detta bli möjligt handlar det om att ge kvinnorna bättre chanser, inte minst på arbetsmarknadens område. Från folkpartiets sida har vi den här våren liksom tidigare lämnat ett stort antal praktiska förslag som vi tror leder till en förbättrad jämställdhet. Ofta kommer invändningen att det ena eller det andra förslaget inte löser problemen. Såväl socialdemokrater som moderater är — låt vara från delvis skilda utgångspunkter — alltför ofta nej-sägare. Självfallet löser ingen ensam åtgärd problemen. Men, herr talman, skall vi komma framåt har vi inte råd att avstå från att använda oss av flera enskilda åtgärder som sammantaget kan leda till framryckta positioner. Från konservativt håll poängteras ofta att det enbart är fråga om attitydförändringar eller rent av låsningar i ordval. Tyvärr stannar det alltför ofta vid detta. När det gäller förstärkta anslag till jämställdhetsarbetet eller till kvinnoorganisationerna säger man nej. Öch man är ytterst sval till lagstiftande insatser. På Sonja Rembos fråga om folkpartiet och även centerpartiet står kvar vid tidigare ståndpunkter kan jag svara genom att hänvisa till det besked som Arne Fransson nyss gav i sitt inlägg. Därmed kanske jag rationaliserar bort en och annan replik. Genom ändrade attityder kan kraven på reformer drivas med ökad kraft. Genom reformer och projekt som verkar som förebilder kan attityder gradvis förändras. Om man ställer sig bakom dessa teser — jag tror att de är riktiga — leder det till att det inte räcker med enbart opinionsbildande arbete. Det behövs dessutom ekonomiskt stöd, lagstiftande insatser och olika åtgärdspaket. Som beslutsfattare får vi inte nöja oss med att hänvisa till en förändrad opinion, som förhoppningsvis skulle komma någon gång i framtiden. Vi har ett ansvar för att bana väg för förändringar och för att skapa de instrument som krävs. Tänk bort jämställdhetslagen från 1979, och vi hade säkerligen inte hunnit lika långt som i dag. Den gången var det socialdemokraterna som mobiliserade det starkaste motståndet, även om man hade sina medlöpare också i andra partier. Jämställdhetsarbetet har genom decennierna inte fått det stöd från socialdemokratiskt håll som man kunde förvänta av ett parti som vill framställa sig som reformvänligt och ibland t.o.m. radikalt. Trögheten — för att inte säga konservatismen — har varit påfallande i den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken. I årets budgetproposition aviserade statsrådet Gradin att en särskild proposition om kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle läggas fram under våren 1985. Bl. a. skulle dataeffektutredningens åtgärdsprogram för kvinnor behandlas där. Det var med förväntan vi såg fram emot denna proposition. Nu skulle alltså regeringen ta ett ordentligt tag för att möta hotet om ökad arbetslöshet för kvinnorna. Att propositionen därtill skulle presenteras på Nordiska rådets möte, inför parlamentariker, fem länders regeringar och flera hundra journalister, gjorde inte förväntningarna mindre. Tyvärr måste det dock sägas att proposition nr 130 om kvinnornas villkor på arbetsmarknaden är ganska tunn när det gäller förslag till åtgärder. I propositionen föreslår regeringen att ytterligare 5 milj.kr. avsätts för fortsatt projektverksamhet under budgetåret 1985/86 för att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden. Regeringens förslag sträcker sig således enbart ytterligare ett budgetår framåt. Samtidigt konstaterar jämställdhetsministern att det finns en påtaglig risk att 1970-talets positiva utveckling mot ökad jämställdhet kan komma att ske i en betydligt långsammare takt framöver om inte särskilda åtgärder vidtas. De huvudsakliga skälen till denna bedömning är Oo för det första att datoriseringen av arbetslivet innebär att många arbeten där kvinnor nu finns kommer att rationaliseras bort, Oo för det andra att den minskade kommunala och statliga expansionen leder till att antalet nyanställningar inom dessa sektorer inte blir lika omfattande som hittills och Oo för det tredje att omstruktureringen av industrin innebär att ökade krav på främst tekniskt utbildad arbetskraft ställs. I likhet med arbetsmarknadsutskottets majoritet instämmer jag i denna bedömning, men jag anser inte att det förslag till projektverksamhet som jämställdhetsministern presenterar är tillräckligt. Det krävs betydligt mer omfattande åtgärder än vad som föreslås i propositionen. Jämställdhetsministern själv är ju tvivlande. Jag citerade nyss vad hon har sagt i propositionen om den betydligt långsammare takt hon kunde befara. Regeringen bör alltså enligt mitt sätt att se utarbeta ett mer långsiktigt handlingsprogram, som syftar till att stödja kvinnorna i förändringsprocessen på arbetsmarknaden. Den form av projektverksamhet som föreslås i propositionen är ett steg i rätt riktning — det medger jag — men listan över projekt borde ha gjorts betydligt längre. Från folkpartiets sida vill vi ha garantier för att en stor del av projektpengarna går till kvinnor — både ur det här anslaget och ur det anslag på 32 milj.kr. som anvisas i kompletteringspropositionen för ett särskilt projekt med utbildning inom dataområdet för korttidsutbildade. Vi vill understryka vad Karin Ahrland har skrivit i sin motion 1984/85:2984 om en jämnare könsfördelning inom databranschen. Det är i stor utsträckning kvinnor som arbetar med datorer och män som svarar för försäljning, utbildning, installation osv. av datasystemen. Det är också viktigt att de deltidsarbetande kvinnorna inte glöms bort vid planeringen av utbildningsinsatser. Det behövs inte minst åtgärder för kvinnor i glesbygd. Man kan säga att det nu blåser motvind i jämställdhetsfrågorna. Därför tror jag det är så viktigt att folkpartiets förslag följs upp. På en rad punkter ger detta vid handen att vi inte betraktar jämställdhetsarbetet som avslutat. I reservationerna 5, 9, 10, 11, 12 och 13 har folkpartiet lagt fram förslag som skulle innebära klara framflyttningar när det gäller jämställdhetsarbetet. Jag vill, herr talman, yrka bifall till de här nämnda reservationerna. Medelsanvisningen till jämställdhetsombudsmannens kansli behöver vidare förstärkas ytterligare. Beträffande jämställdhetsarbetets organisation vill vi ha en återgång till ett system med en parlamentariskt sammansatt jämställdhetskommitté. Det är viktigt att ge jämställdheten en mer framskjuten position i regeringskansliet, och därför bör regeringen överväga att placera ansvaret för jämställdhetsarbetet i statsrådsberedningen. Opinionsbildningen på jämställdhetsområdet är i behov av ökade insatser. För att främja opinionsbildningen på jämställdhetsområdet har vi från folkpartiet och centern anfört att regeringen bör få ett särskilt uppdrag att ombesörja detta enligt förslaget i reservation 10. Kvinnliga chefer, både i näringslivet och inom den offentliga sektorn, är det tunnsått med i Sverige, liksom kvinnliga ledamöter i statliga styrelser och utredningar. Vi har länge krävt aktiva åtgärder för att påskynda förändringar. Vi är övertygade om att fler kvinnor i chefspositioner skulle betyda ett starkare stöd för att ge den stora gruppen kvinnor i arbetslivet bättre utbildning och rekryteringsmöjligheter. I den folkpartireservation som förespråkar ökad chefsrekrytering bland kvinnor har vi konstaterat att utvecklingen i Sverige har gått långsamt. Därför är det viktigt att pröva flera nya vägar för att få en från jämställdhetssynpunkt angelägen ökning av chefsrekryteringen bland kvinnor. Det gäller såväl den offentliga som den enskilda sektorn. När det gäller det statliga området bör man fastställa konkreta, tidsbestämda mål för att nå en jämnare fördelning av kvinnor och män på chefstjänster. Därför är det viktigt med ett bifall till reservation 11. När det gäller kvinnlig representation i statliga styrelser och kommittéer är det beklagligt att kunna konstatera att det inte skett någon förbättring det senaste året. Statsrådet talar om en ”kartläggning av vilka åtgärder som behövs för att kvinnorepresentationen skall kunna stärkas”. Någon sådan kartläggning behövs knappast. Vi vet hur det står till. I sitt tal vid Nordiska rådet hänvisade jämställdhetsministern bl.a. till det system som används i Norge. Där skall till varje post nomineras både en man och en kvinna. Det är nu tid att göra detsamma i Sverige. Rekommendationen som utfärdades av den förra regeringen har inte haft tillräcklig effekt. Inte ens alla riksdagsgrupper har efterlevt den. Detta är beklagligt eftersom många av de statliga utredningarna lägger fast morgondagens politik. Vi menar därför att det är nödvändigt att få en jämnare könsfördelning vid den slutliga utnämningen till de statliga utredningarna och kommittéerna. Slutligen gäller det reservation 13 om skydd mot trakasserier. Folkpartiet föreslår där en utredning om ett förbud mot trakasserier. Med det förslaget skulle också den socialdemokratiska motionen 779 bli tillgodosedd, och jag yrkar alltså bifall till reservation 13. Som framgår av betänkandet är folkpartiet för sin del berett att också fortsättningsvis gå i täten för ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att få en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. I det arbetet krävs förändrade villkor på arbetsmarknaden, och folkpartiet har där anvisat möjliga fram komstvägar. Därför är det angeläget att också riksdagen ställer sig bakom Nr 151 folkpartiets särskilda yrkande i detta betänkande.
Herr talman! Helt kort: Om två borgerliga partier i huvudsak ställer sig Kvinhörnas villkor bakom de tankar som framförs i en vpk-motion som behandlar ett så å ik 3 SS ; & : påarbetsmarknaväsentligt ämne som den offentliga sektorns betydelse för kvinnornas den mim arbetsmarknad, får man nog acceptera att frågor uppstår. Arne Franssons sista replik i detta sammanhang, till vilken Elver Jonsson anslöt sig, ger dock, som jag ser det, ett betryggande svar på de frågorna.